Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tänker ge mig in på någon allmän energipolitisk debatt, som Oswald Söderqvist gjorde, utan hålla mig till ämnet för interpellationen och frågan. Jag tänker inte heller kommentera frågan om vem som visar bra eller dålig stil. Sedan vill jag inledningsvis deklarera — och det är som svar till Pär Granstedt — att vi självfallet skall ställa lika höga krav internationellt som vi gör här hemma. Vi kan inte — och vi har inte rätt att göra det — kontrollera verkligheten utanför oss på samma sätt som vi kan kontrollera vår egen verklighet, men vi kan ständigt verka för att också reglerna på andra håll och mellan staterna blir sådana att samma stränga krav tillämpas. Vi kan sträva efter att säkerställa att aktiviteter på andra håll som har med vårt kärnkraftsprogram att göra uppfyller samma stränga krav som dem som vi ställer här hemma. Som exempel på vad vi har gjort i det avseendet vill jag nämna just de undersökningar jag har tagit initiativ till efter de påståenden och larmrapporter som har kommit om verksamheten vid Sellafield och om uranbrytningen i Canada. Syftet är att tillse att vi inte medverkar i en process som inte överensstämmer med de krav vi ställer här hemma. Vi har på senare tid också tagit en rad initiativ i internationella sammanhang för att skärpa de internationella kraven. Jag nämnde i mitt svar de initiativ vi har tagit i vad gäller transportsäkerhet och fysiskt skydd. Jag vill också nämna att jag vid IAEA:s generalkonferens på den svenska regeringens vägnar beträffande kärnvapenstaternas program på det här området framförde kravet att det civila programmet skulle separeras i sin helhet från kärnvapenstaternas militära program och att det civila programmet i sin helhet skall underställas IAEA:s kontroll. Vårt arbete i Pariskommissionen är ytterligare ett led i vår strävan i det avseendet. Jag vill med skärpa understryka att vi har den uppfattningen och att vi för fram den. Vad beträffar granskningarna i de enskilda fallen är det naturligtvis så att vi begär in redovisningar från de berörda parterna — det är inget omoraliskt i det. Men ställningstagandena sker ju på basis av vad säkerhetsmyndigheter och andra fristående organ har att säga om de uppgifter som vi får in. Det är självfallet så som granskningen beträffande Sellafield eller Canada går till. När det gäller redovisningen av den granskning av Sellafield som vi har gjort redovisades ett första steg i den hearing vi hade i början av året och som ingick i departementspromemorian. Min kommentar var då att vi hade fått säkerställt att det svenska materialet inte medverkar i de processer som på goda grunder hade utsatts för mycket hård kritik. Jag vill deklarera att vi då också fick säkerställt, att om det blir fråga om upparbetning, kommer den inte att ske i de anläggningar som används nu och som har kritiserats utan i nya anläggningar, som enligt de planer som nu finns kommer att uppfylla helt andra krav. Jag skall strax citera några siffror. Jag sade då också att vi fortlöpande kommer att följa utvecklingen mycket noggrant. Anledningen till att vi då inte bedömde Black-rapporten var att den inte förelåg då — den kom i somras. När vi granskade Black-rapporten fann vi att det fanns vissa uppgifter där just om utsläppen som inte stämde matematiskt. Då undersökte vi detta. Det kom in uppgifter från BNFL, men SSI granskade dem, och vi granskade dem. Vi har naturligtvis gjort en självständig bedömning. Den hundratusendel som jag talar om i mitt svar gäller Sveriges bidrag till utsläppen från den plats där det svenska bränslet förvaras skilt från det bränsle som kommer från de engelska anläggningarna. Det motsvarar 1,5 curie. Det är en mängd som inte ens är bråkdelen av den naturliga bakgrundsstrålningen. Detta har vi alltså kunnat säkerställa, och det tycker vi naturligtvis är bra. Vi har alltså noggrant granskat de uppgifter som kom in, därför att vi fann att det just på den punkten var något som inte stämde. Jag kan försäkra att vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen på samma noggranna sätt. Vilka garantier har vi, frågar Pär Granstedt, för att det kommer att bli bättre? Mitt svar är att vi kommer att följa utvecklingen. Men de uppgifter vi har nu säger oss att Sellafield i dag totalt släpper ut 90 000 curie per år. Av det kommer 1,5 curie från lagringen av det svenska bränslet. Den anläggning som enligt nuvarande planer skulle komma till användning, om det svenska bränslet upparbetas, skulle släppa ut 2 000 curie. Det är alltså en väldigt stor skillnad. Fortfarande säger jag att vi följer utvecklingen. När det då gäller en sak i studien från i vintras som har lett till en viss — Nr 7 debatt, nämligen huruvida SSI:s representant var vid Sellafield eller inte, har Torsdagen den det klarats ut i pressen i vintras att han inte var där. Varför? Jo, därför att han 11 oktober 1984 var på den brittiska strålskyddsmyndigheten och diskuterade med den för att skaffa sig underlag för den rapportering som vi hade bett honom göra. Det tycker jag inte var fel. Självfallet är det mycket angeläget att höra den brittiska säkerhetsmyndighetens synpunkter i den här frågan. Oswald Söderqvist frågade: Vad händer om regeringen och riksdagen beslutar att bränslet i Sellafield inte får upparbetas? Ja, det är ju så att då har enligt de rättsregler som gäller, såvitt jag kan förstå, det företag som har fått tillstånd att föra ut bränslet i det här syftet rätt att rikta skadeståndskrav mot de svenska statsmakterna. Företaget har nämligen fått rätt att i detta syfte föra ut bränslet. Får jag då också ge en sakupplysning. Det är sant att de två första besluten om utförsel fattades före regeringsskiftet 1976, men det rörde en ytterst liten del av de sammanlagt 140 tonnen. När det gäller den helt dominerande delen har utförseltillstånd getts under den borgerliga regeringsperioden — framför allt under den sista, av Thorbjörn Fälldin ledda, trepartiregeringens tid. Det var då som utförseltillstånd gavs. Jag säger detta därför att jag tycker att rätt skall vara rätt på den här punkten. När det gäller Pariskommissionens arbete vill jag säga att det inom den svenska regeringen är Svante Lundkvist som är ansvarig för dessa förhandlingar. Vi samråder givetvis med varandra, men det är han som är ansvarig i det sammanhanget. Vi har noggrant gått igenom hur det här har gått till. Praxis är att har de nordiska ministrarna kommit överens om en gemensam handlingslinje, då följer man den. Jag har sagt att det mycket sent i förhandlingarna — och inte bara i förhandlingarna utan även mycket sent på dygnet, ja, i sista stund — kom ett förslag om ett tillägg, om vilket man t.ex. inte kunde veta om det som stod där var praktiskt genomförbart. Inte heller fanns det möjligheter till samråd, eftersom detta skedde vid en tidpunkt på dygnet då det inte gick att få tag i folk och inte fanns tillgänglig tid. Det gäller i varje fall den svenska delegationen. Jag skall inte närmare kommentera detta. Men naturligtvis strider detta förfaringssätt mot vad som är praxis i sådana här sammanhang. Vår inställning är att vi självfallet skall medverka till att vi får bästa tänkbara metoder i de här sammanhangen. Bl.a. engelsmännen har ålagts att redovisa vad de kan göra före det här årets utgång. Vi får således snart anledning att återkomma till dessa frågor. Vi är angelägna om att nå praktiskt genomförbara resultat så snart som möjligt. När det sedan gäller Cogéma och bakgrunden till vad som hänt i det fallet ser jag att jag i det här inlägget tyvärr inte har möjlighet att ta upp den saken. Jag ber att få återkomma till den frågan, för det krävs en ganska ordentlig redovisning och jag är beredd att ge en sådan.
Herr talman! Först till det inledande om en allmän energipolitisk debatt. Jag har inte avsett att ta upp en sådan debatt. Jag har strikt hållit mig till 53 kärnkraftsproblematiken och inte alls syftat till att föra någon allmän energipolitisk debatt. Jag tycker att det är felaktigt av Birgitta Dahl att påstå något annat. När det gäller att kommentera bra eller dålig stil får Birgitta Dahl gärna anklaga mig för dålig stil. Men kom då också med konkreta påståenden! Tala om på vilket sätt jag eller mitt parti visat dåligt stil. Tänk på vad ni från socialdemokratiskt håll har gjort — det gäller också Birgitta Dahls agerande i alla möjliga utredningar och senast i energikommittén 1981. Jag säger detta för att skärpa attityden litet grand, så att påståenden inte bara står oemotsagda. Birgitta Dahl talar ju inte klarspråk, vilket jag tycker att vi gott kunde göra. Sedan till det här med departementsstyrelsen och Black-rapporten. Birgitta Dahl säger att den rapporten inte fanns i januari. Men rimligtvis måste ni ha vetat om att det arbetet pågick, att den brittiska regeringen hade tillsatt den här mycket kvalificerade kommissionen. Varför var det då så bråttom att komma ut med den aktuella ofullständiga departementsskrivelsen? Ni hade väl kunnat vänta, eller också hade ni kunnat gå ut med ett pressmeddelande där ni sade att ni skulle ge en ordentlig redovisning ”från alla parter”, som Birgitta Dahl här säger. Men det är vad ni inte har gjort. Ni har inte hämtat in material från alla berörda parter. Ni har inte inhämtat ett dugg från det brittiska samhällets — som vi brukar säga här i Sverige — utredningar. Ni struntade i den utredning som arbetade. Ni var väldigt kvicka med att skicka över OKG-folk — kärnkraftsindustrins folk, Wikdahl och andra — och lägga fram deras synpunkter. Det finns fortfarande skäl att framföra kritik på den punkten. Åter till det här med Boge-historien. Det har visat sig att ni i industridepartementet går ut med felaktiga uppgifter i era skrivelser. Det gäller alltså Birgitta Dahls ansvarsområde. I Boge-rapporten står följande tydligt och klart på s. 16: ”Under tiden 9-11 januari 1984 besökte B. Mandahl, OKG Aktiebolag och R. Boge, Statens strålskyddsinstitut, upparbetningsanläggningen vid Sellafield Works i England — — -.” Det skall ni inte skriva om han var på det brittiska strålskyddsinstitutet — för då stämmer det ju inte! Man måste bli kritisk när ni inte kollar att uppgifterna från departementet i sådana officiella publikationer är korrekta. Det väcker också uppmärksamhet i samhället, i pressen och i den svenska opinionen — man blir misstänksam och undrar vad det är som pågår. Det är värst för er själva. Försök inte att försvara ett hafsigt och dåligt handläggande av så viktiga frågor! Jag tyder Birgitta Dahls senaste inlägg så att sådant plutonium som kan komma fram vid en upparbetning som det brittiska atomenergiorganet bestämmer att man vill göra, går det också att köpa från OKG, oavsett om vi här i riksdagen eller den svenska regeringen fattar beslut om att inte upparbeta svenskt bränsle. Om detta är fel vill jag ha en redogörelse för på vad sätt det är fel. Vi har inte kontroll över om detta svenska bränsle skall upparbetas eller inte, vi kan inte fatta beslut om det i riksdagen — är det korrekt uppfattat? Beträffande Pariskommissionen vidhåller jag fortfarande att uppfattning — Nr 7 en från Danmark och andra nordiska länder, att man från Sverige varit trög Si - EG 3 Torsdagen den och ovillig att stödja dessa förslag, är riktig. Jag tycker det är litet dåligt att 11 oktober 1984 skylla på den sena timmen och att det inte har varit den brukliga gången osv. när frågan var uppe i Oslo. Om alla de andra nordiska länderna kunde ställa Om hanteringen av sig bakom att ett sådant beslut skulle gälla 1986, vad hindrade då den svenska kärnbränsle regeringen från att göra det? Både Norge, Danmark och Island hade tydligen ett tillräckligt underlag — Finland är observatör och står litet utanför. Varför dög inte för den svenska regeringen det underlag som fanns och som redovisats av den danske ministern i folketinget flera gånger? Varför måste ni vänta och ha ytterligare utredningar? Om frågan nu kommer upp igen, som Birgitta Dahl säger, skärp då attityden och stöd bestämt kraven från de övriga nordiska länderna. Visa att vi är med på detta och ställ upp på att stoppa utsläppen i Engelska kanalen, i Irländska sjön och i hela Nordsjön. Utsläppen från Sellafield har ju redan spritt sig till den svenska västkusten, där det finns stora mängder radioaktivitet, vilket redovisats i utredningar från universiteten i Lund och Göteborg och även i den svenska pressen.
Herr talman! Birgitta Dahls deklarationer att vi skall ställa lika höga krav internationellt som här hemma tycker jag i och för sig är lovvärda. Sedan diskuteras det ibland om det ställs tillräckligt höga krav här hemma — men den debatten kanske vi får tillfälle att återkomma till. Jag tycker att Birgitta Dahl tar tillbaka litet när hon säger att vi inte har rättighet att ställa krav utan att det gäller att sträva efter överenskommelser osv. Det är klart att vi inte för några utländska parter kan diktera hur de skall göra. Men vi kan välja att inte ha med sådana utländska parter att göra som inte uppfyller de krav som vi ställer. Vi kan välja att inte köpa uran om det inte bryts under betryggande omständigheter, välja att inte upparbeta svenskt kärnbränsle om inte upparbetning och lagring sker under betryggande omständigheter, välja att inte transportera radioaktivt material om inte transporterna sker under betryggande omständigheter. Den rätten och den skyldigheten och det ansvaret har vi, att inte själva blanda oss i något som sker utomlands där högt ställda krav på miljö och säkerhet inte uppfylls. Birgitta Dahl kom sedan in på frågan om hur utvärderingarna av miljö och säkerhet görs. Detta sker på så sätt att parternas redovisningar samlas in och svenska säkerhetsmyndigheter gör bedömningar av dem. Det är möjligt att det går till på det sättet. Men det är naturligtvis mycket viktigt att det inte bara kommer in redovisningar från dem som har ett mer eller mindre uttalat kommersiellt intresse av att det hela skall se snyggt och bra ut, utan att det också finns med oberoende bedömningar. Vi har på detta område kunnat konstatera att det finns mycket starka band inte bara mellan olika berörda företag utan tyvärr också mellan företag och myndigheter och mellan företag och instanser av olika slag. Det skulle vara intressant att få ytterligare kommentarer om detta. Det är viktigt att se till att det i de redovisningar som 55 tas fram också finns med bedömningar av instanser med eget källmaterial, som är helt oberoende av de kommersiella intressena. Man måste också lyssna på de synpunkter som lokalbefolkningen har, t.ex. när det gäller uranbrytningen i Canada. Den beskrivning som Birgitta Dahl gav av hur man har hanterat Black-rapporten — som ett exempel på hur sådana här prövningar görs — kändes inte riktigt betryggande. Man har alltså tittat på Black-rapporten och funnit att det är någonting som inte stämmer. Därför har man gjort en egen kalkyl, som är betydligt mera gynnsam ur svensk synvinkel, och man säger att det finns fel i Black-rapporten och talar om hur det skall vara. Det är möjligt att det finns fel i Black-rapporten, men det kan också hända att de svenska bedömningarna är felaktiga. Jag vill ställa en direkt fråga: Har man från svensk sida haft kontakt med de ansvariga bakom Black-rapporten och jämfört bedömningarna? Har de ansvariga bakom Black-rapporten också konstaterat att deras uppgifter är felaktiga? I så fall kan detta ställningstagande accepteras. Är man alltså inom det svenska industridepartementet ense med de ansvariga bakom Blackrapporten om de siffror som Birgitta Dahl nu presenterar för oss? När det gäller den eventuella upparbetningen i Sellafield — jag hoppas att den inte kommer till stånd — av svenskt kärnbränsle ligger garantin för att den sker under betryggande omständigheter i att regeringen skall följa utvecklingen. Det är bra. Men innebär det också att regeringen är beredd att se till att upparbetningen av svenskt kärnbränsle i Sellafield stoppas om det visar sig att den inte blir så betryggande som man nu uppger att den skall vara? Är man beredd att ta hem det svenska utbrända kärnbränslet från Sellafield om det visar sig att lagringsbetingelserna inte är fullt så betryggande som de uppgifter som Birgitta Dahl har lämnat här ger vid handen? Birgitta Dahl har under ett par års tid ägnat sig åt att sprida en myt om att det var under Fälldinregeringarnas tid som bindningarna till upparbetning skedde. I dag gör Birgitta Dahl en reträtt från denna mytbildning, och det är lovvärt. Det är inte längre någon principskillnad mellan den tidigare socialdemokratiska regeringens agerande och de icke-socialistiska regeringarnas agerande på detta område, utan det är en kvantitetsskillnad. Den stora skillnaden är alltså att det gavs utförseltillstånd för mindre kvantiteter under den tidigare Palmeregeringen än det gjordes senare. Då är vi ense, Birgitta Dahl, om att det var under socialdemokratisk tid som man började skriva avtal om upparbetning och som man började ge tillstånd till utförsel av utbränt kärnbränsle för upparbetning. Om vi alltså är ense om det, är det en stor framgång. Om vi också får höra vad regeringen är beredd att göra för att driva på utvecklingen till ett stopp för framtida upparbetning vore det ännu bättre.

Herr talman! Det är ju ett faktum att vi inte har rätt att tvinga på andra samma saker som vi kan kontrollera här hemma. Det är också ett faktum att vi anstränger oss på alla sätt för att säkerställa att de aktiviteter vi deltar i utanför vårt lands gränser uppfyller de krav vi ställer här hemma. Det är slutligen också ett faktum att vi har övertagit ett arv på det här området där verkligheten på många sätt ser annorlunda ut än vi skulle önska. Detta för mig direkt in på frågan om upparbetning och om ansvaret på den ena eller andra sidan för bindningarna i det sammanhanget. Vad jag hann med i mitt tidigare svar var enbart en diskussion om utförseln till England. Låt mig nu säga följande: Fram till 1976 rådde en kombination av omedvetenhet och enighet på det här området. Det var ingen som invände mot upparbetning. De första som tog ställning emot var vi, när vi bedömde remissvaren på AKA-utredningen 1976. Då hade bara ett par mycket begränsade utförseltillstånd till England getts. Det var det enda som hade skett. På den grunden gick vi emot villkorslagen. Vi gick emot upparbetning principiellt, och vi kämpade förgäves emot under hela oppositionstiden. Det var under de här åren som det gavs utförseltillstånd för praktiskt taget alla kvantiteter till England. Det var under de här åren som upparbetningsavtalen med Frankrike slöts. Det regeringsavtal som reglerar affärsavtalen handlar om att regeringen åtar sig att se till att de avtalsslutande parterna uppfyller sina åtaganden enligt avtalen. Det handlar inte om IAEA-kontroll eller någonting sådant. De skriftväxlingar som vi därefter har haft med olika länder — bl.a. den med England som jag redovisade — handlade om att säkerställa IAEA-kontroll. På motsvarande sätt har vi agerat i förhållande till en rad andra länder, däribland Frankrike, för här var det inte heller på ett tillfredsställande sätt ordnat av dem som hade medverkat till upparbetningsavtalen. Jag menar därför att vi har ganska mycket att anklaga er för när det gäller att de här frågorna inte skötts på ett riktigt sätt. Vad har vi gjort efter regeringsskiftet? Vi har sett till att konsekvent rikta in politiken inför framtiden så, att vi skall slippa upparbetning — med en ny lagstiftning och med ett nytt sätt att hantera de här frågorna. Det är inte vi utan de borgerliga regeringarna som i regeringsbeslut har uttalat att man finner att KBS-1-metoden uppfyller kraven enligt villkorslagen och som därmed lagt grunden för driftstillstånden för flera av våra reaktorer. Vi har tagit en rad internationella initiativ för att stärka skyddet på det här området, och det kommer vi även fortsättningsvis att göra. Vi har sett till att vi skall få en mer ansvarsfull hantering. På punkt efter punkt där vi får gå in och granska hur vi skall förbättra situationen är det fråga om ett arv som vi förvaltar sedan tidigare. Det är riktigt att vi före 1976 — det säger jag än en gång — alla hade samma uppfattning. Det var emellertid 1976 som vi ville bryta trenden och ni inte ville det. Det var först efter 1982 som någonting praktiskt gjordes åt de här frågorna. Jag vill inte säga att vi är stolta över detta. Det är tillräckligt besvärliga frågor för att man inte skall vilja använda sådana uttryck, men vi tycker att vi har tagit ett ansvar som andra inte tog när de hade möjlighet att göra det — och det är mycket kvar att göra på det här området. Av många skäl, inte minst omsorgen om att det hela skall få ett bra och ansvarsfullt slut, vägrar jag enständigt att kommentera de pågående förhandlingarna. Det måste ni respektera — i alla avseenden. En sak vill jag dock säga: Om försäljning någonsin skall ske av plutonium som kan uppkomma vid en eventuell upparbetning av svenskt material kräver detta regeringstillstånd. Ett regeringstillstånd kommer den här regeringen inte att kunna ge, annat än under förutsättning att man på ett tillfredsställande sätt kan visa att det inte finns minsta risk för missbruk. Vår inställning är att vi måste verka för en internationell kontroll av de här frågorna som är mycket bättre än den vi har i dag. Vi har alltså sett till att vi — när det gäller de länder där denna situation skulle kunna tänkas uppstå — har tillfredsställande IAEA-kontroll, som tidigare saknades. Vi har tagit upp de här frågorna i de internationella organ som hanterar dem. Väldigt mycket av den verksamhet som vi bedriver i det internationella atomenergiorganet handlar just om att försöka att äntligen få i gång vettiga diskussioner kring frågorna om plutoniumhantering och en förstärkning av skyddet mot missbruk av kärnkraften. Låt mig sedan beröra transportfrågorna. När det gäller andra transporter än transporter av utbränt bränsle, är det riktigt att även sådana som inte sker med Sigyn — som uppfyller strängare krav än de internationella reglerna — kan komma i fråga. Vid transporter på internationellt vatten gäller internationella regler. Vi har, som jag flera gånger har påpekat, tagit initiativ för att skärpa dem. Transporter inom landets gränser sker under samma kontroll som utövas över all sådan verksamhet av statens strålskyddsinstitut och statens kärnkraftsinspektion. Sedan måste man väl helt enkelt ha brist på argument om man vill använda en felskrivning som vederbörande rapportör står för och har sagt att han är ledsen för som en indikation på att allt som skrivits i en rapport är felaktigt. Vi har rett ut denna fråga för ett halvår sedan. Det finns angivet i en rapport som författaren står för. Han har talat om vad han gjorde, och det har jag också redovisat här. Jag tycker faktiskt att det är en poäng att statens strålskyddsinstituts representant besökte den motsvarande brittiska säkerhetsmyndigheten för att få informationer därifrån. Jag tycker faktiskt också — lika väl som det är självklart att man hör olika parter — att det skulle vara mycket egendomligt om vi inte infordrade en fullständig redovisning från den närmast berörda parten, just därför att vederbörande har intressen på området! Det är klart att vi måste begära en redovisning. Sammanfattningsvis vill jag säga, att vi arbetar systematiskt för att så långt det står i mänsklig makt öka säkerheten i alla led av kärnkraftshanteringen. Den mänskliga faktorn gör sig gällande på detta område liksom på alla andra, och vi måste framför allt ha den grundläggande inställningen att vi aldrig får låta oss nöja utan ständigt måste driva på kritiskt för att förbättra. Det är just denna nya säkerhetsfilosofi som ligger till grund för den nya lagstiftningen på det här området — något som faktiskt också är en förändring till det bättre jämfört med de förhållanden som har rått under tidigare regeringar.
Herr talman! Nu för Birgitta Dahl över debatten till att gälla det vanliga Torsdagen den käbblet mellan centern och SAP om vem som har störst skuld. Den frågan 11 oktober 1984 kan ni i och för sig diskutera, men det är ganska ointressant. Som jag sade i mitt första anförande har ju inte socialdemokraterna vare sig i regeringsställ Om hanteringen av ning före 1976 eller i opposition under den kritiska perioden 1977/78 eller kärnbränsle efter det att man fick regeringsansvaret 1982 på något avgörande sätt försökt bryta trenden i det svenska kärnkraftsprogrammet. Ni har stenhårt drivit linjen att det skulle vara utbyggnad före avveckling — sedan folkomröstningsbedrägeriet. Ni tog inte avstånd från Cogéma-avtalet när det genomdrevs under 1977. Ni drev i stället på, ni var med om att godkänna och driva fram KBS 1 och ladda de reaktorerna. Det är alltså meningslöst för Birgitta Dahl att här försöka dra sig undan det ansvar som socialdemokraterna har för den svenska kärnkraftsutvecklingen och allt det som har följt med den — jag tänker på upparbetningshistorier och annat sådant. Det har ni varit med och drivit fram, och ni har inte försökt stoppa det. — Detta om detta. Jag kan förstå att Birgitta Dahl inte vill kommentera Cogéma-avtalet. Det har inte heller någon av de andra energiministrar som jag haft debatter med under årens lopp velat göra — inte Olof Johansson i centern, och inte heller någon av de andra: Tham, Petri, Eliasson och vad de har hetat. Det har svenska folket aldrig fått veta någonting annat om än det som har drivits fram av kärnkraftsmotståndare och andra. Utöver detta har ingenting kommit ut. Låt mig sedan än en gång återkomma till bränslet i Cogéma och i Sellafield. Något plutonium kommer inte att försäljas utan att den svenska regeringen har beslutat detta, säger Birgitta Dahl. Jag antar att det måste vara korrekt. Men upparbetningen av 140 ton vid Sellafield kan vi inte göra någonting åt. Om det brittiska atomenergiorganet beslutar sig för att upparbeta 140 ton använt kärnbränsle som ligger i bassängerna i Sellafield kommer den upparbetningen att ske, oavsett om vi här hemma bestämmer oss för att inte upparbeta. Det är ytterligare ett utslag av vad kärnkraften har fört oss ini. Vi kan inte heller i framtiden veta vart det plutoniet kommer att ta vägen, eftersom Birgitta Dahl inte kan ansvara för kommande regeringars beslut i den här frågan. De betingelserna har ni hjälpt till att driva oss in i. Jag lider inte brist på argument när jag visar på fel i en departementsskrivelse — sådant kan naturligtvis förekomma. Men det faller in i ett mönster. Vi som har hållit på med det här under många år känner så väl igen det. Man skjuter ständigt undan det som är besvärligt och riskfyllt, man försöker ständigt släta över och tala om att det inte är så farligt, att man har vidtagit alla åtgärder, osv, osv. Insatt i det mönstret blir också en sådan liten skrivelse suspekt. Man säger t.ex. utan vidare att man har varit här och man har varit där. Visst, det är bra att SSI har tagit kontakt med det brittiska organet på det här området. Självfallet tycker också jag att det är alldeles utmärkt. Men det framgår inte av skrivelsen, utan det som framgår av den är att OKG står för i stort sett allt som där sägs. Den är präglad av OKG:s framställning. T. o. m. Boges rapport är i vissa avseenden en direkt kopia eller direkta citat av det som Wikdahl från OKG tidigare sagt. Ni borde väl begripa att sådant 59 uppammar ytterligare misstänksamhet. Det är självklart. Det är bra att man försöker bättra på säkerheten. Men det allra bästa är självfallet att vi får fram en avvecklingsplan för den svenska kärnkraften, att vi så fort som möjligt tar hem bränslet som ligger i Sellafield och i La Hague och har kontroll över det här hemma, att vi inte blir inblandade i upparbetningsaffärer med åtföljande utsläpp och andra sådana saker. Det är det viktigaste. Om vi inte själva är inblandade i sjötransporter, inblandade i upparbetningskontrakt, inblandade i plutoniumframställning med åtföljande försäljning och allt sådant behöver vi inte anstränga oss att öka säkerheten. Tag fram en avvecklingsplan, stoppa den svenska kärnkraften så fort som möjligt i stället för att tala om hur man kan kringgärda den med säkerhet så att verksamheten skall kunna fortsätta i all oändlighet! Det är detta det gäller, Birgitta Dahl, och inte bara att vara bra på att administrera den svenska kärnkraftsutbyggnaden med avfallshantering och annat sådant. Det är det vi vill höra och inte motsatsen!
Herr talman! Först till historieskrivningen. Fram till 1976 trodde alla att upparbetning var en bra väg att gå, säger Birgitta Dahl nu, men efter 1976 — dvs. efter regeringsskiftet — hade socialdemokraterna simsalabim en annan uppfattning. Denna ändrade uppfattning och denna kritiska inställning till upparbetning skulle alltså vara det som låg bakom att socialdemokraterna gick emot villkorslagen. Men som jag redan har påpekat flera gånger tidigare i denna kammare föreskriver villkorslagen inte upparbetning. Den möjliggör upparbetning såsom ett alternativ men också förvaring utan upparbetning. Om detta var problemet med villkorslagen för socialdemokraterna, hade de inte behövt gå emot villkorslagen. De hade möjligen kunnat föreslå den ändringen att upparbetningsalternativet skulle tas bort ur villkorslagen. Men det gjorde inte socialdemokraterna. De gick emot lagen i dess helhet. Varför? Jo, de insåg att villkorslagen skulle bli en allvarlig svårighet för en framtida kärnkraftsutbyggnad, och en framtida kärnkraftsutbyggnad ville socialdemokraterna ha. Alltså var de emot villkorslagen. Det är uppenbart fråga om detta. Socialdemokraterna hakade upp sig just på upparbetningskravet. Jag kan inte heller påminna mig att socialdemokraterna därefter här i riksdagen krävde ett förbud mot upparbetning av svenskt kärnbränsle. När centern så småningom reste detta krav 1982, var socialdemokraterna med om att avslå centerns motion här i riksdagen. Jag tycker att Birgitta Dahl skulle avstå från de brösttoner mot centern som hon så gärna tar fram så fort dessa frågor kommer på tal. Låt oss erkänna att faktiskt varken centern eller socialdemokraterna eller några andra i mitten av 1970-talet var tillräckligt på det klara med de problem som upparbetningen kunde föranleda. Det var en insikt som växte sig starkare senare under 1970-talet, fram till decennieskiftet. Då tog vi för vår del konsekvenserna genom att kräva ett förbud mot upparbetning, ett förbud som vi alltså inte har fått. Det intressanta är vad som nu görs. När jag försöker få ett besked från regeringen om hur regeringen agerar för att förhindra den framtida upparbetningen av svenskt kärnbränsle så att vi kan dra oss ur denna hantering som vållar oss så många problem, får jag till svar mycket allmänna ord om att man ”inriktar arbetet på”, osv. Det är mycket litet av konkreta åtgärder från regeringens sida. Det är bekymmersamt. Trots allt är konkreta åtgärder det viktiga. Det är ett faktum, säger Birgitta Dahl, att vi inte har rätt att ställa krav på hur man skall sköta dessa frågor i andra länder. Vi kan bara ”ta initiativ” och ”arbeta för”, etc. Det är riktigt. Jag har inte förnekat detta. Däremot har jag understrukit att vi för vår del kan avstå från att vara delaktiga i en sådan hantering av radioaktivt material utomlands som inte fyller de säkerhetsoch miljökrav som vi vill ställa. De för mig kvarstående frågorna när det gäller denna hantering är: 1. Hur arbetar regeringen konkret för att förhindra att svenskt avfall upparbetas i framtiden? Man är tydligen enig med oss om att det är olämpligt. 2. Kan regeringen garantera att Sverige, om det visar sig att uranbrytning och transporter av radioaktivt material, upparbetning eller vad det vara må inte sker under absolut betryggande omständigheter, drar sig ur denna verksamhet?
Herr talman! Jag kan faktiskt mot bakgrund av vad som har varit inte avstå från att både känna och visa moralisk indignation inför det spel som pågår här. Det är riktigt att vi kan låta bli att delta i sådant som inte överensstämmer med de krav som vi själva ställer. Vi har även en skyldighet att göra så. Vi har en fortlöpande kontroll och en lagstiftning som reglerar verksamheten. Det krävs utförseloch införseltillstånd för allt material som passerar svensk gräns. Väldigt många av de svårigheter som vi i dag brottas med beror emellertid på det onda arv som vi har fått överta från andra och som har försatt oss i tvångssituationer. Jag vill upprepa en gång till att lika väl som det är sant att alla partier trodde fram till 1976 att den riktiga metoden var att upparbeta, är det vi som har gått ispetsen för att förhindra detta. Problemen skulle inte ha varit sådana som de äri dag, om vi hade fått kontrollera utvecklingen under perioden 1976-1982. Att vi ändrade uppfattning 1976 hade inte med regeringsskiftet att göra utan med att det var sommaren 1976 som AKA-utredningen presenterades. På hösten kom remissinstansernas och en del forskares larm, som vi lyssnade till. Det var ett skäl, men inte det enda, till att vi underkände villkorslagen. Det fanns många andra brister i den ur säkerhetssynpunkt, och det berodde ju på att den var ett led i det politiska spelet kring Fälldin-regeringens bildande och inte ett uttryck för omsorg om säkerheten. Ett skäl till att vi nu har en hel del bekymmersamma frågor att lösa är ju att den svenska regeringen är förpliktigad, enligt det avtal som Olof Johansson förhandlade fram sommaren 1979, att se till att åtagandena mellan affärsföretagen i vad gäller upparbetning i Frankrike fullföljs. Det kan inte Pär Granstedt eller någon annan centerpartist vara okunnig om. Det är på det sättet. Ett annat skäl är naturligtvis att man har underlåtit att i tid vidta de åtgärder som krävs för att möjliggöra mellanförvaring i avvaktan på slutförvaring i Sverige. Vi väckte motion på motion under oppositionstiden och krävde att ett sådant lager skulle iordningställas. Det blev starkt försenat på grund av de borgerliga regeringarnas handlande. Det är en av de orsaker som har gjort att vi har befunnit oss i en besvärlig situation, i vissa fall utan marginaler. Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen mycket länge, men jag skall avstå från det. Jag tycker att det skulle vara bra, om centern lät bli att krypa ifrån sitt ansvar för vad man har medverkat till och i stället deltog i det renhållningsarbete som nu pågår, så att vi i framtiden får en bättre hantering av de här frågorna. Och, Pär Granstedt, det har andra centerpartister gjort på ett konstruktivt sätt. Det gjorde Olof Johansson i de samtal som hölls mellan partierna när vi förberedde den nya lagen. Hans uppträdande, när vi förde debatten om den nya lagen här i februari, var också uttryck för en sådan annorlunda inställning.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för att Birgitta Dahl känner moralisk indignation mot centern, men faktum kvarstår ju: vi var inga vänner av villkorslagen från vårt partis sida. Vi bekämpade den från början och utdömde lagen. Men ni hade ingenting emot den, Birgitta Dahl. Ni lät villkorslagen komma fram. Ni godkände KBS 1. Ni tillät folkpartiregeringen Ullsten att träda till genom att lägga ner era röster. Ni tillät folkpartiregeringen Ullsten att bryta mot en svensk lag, dvs. villkorslagen, och ladda reaktorerna fast det var alldeles klart och tydligt, vilket vi vet ännu bättre i dag, att det inte fanns någon metod som garanterade en, som det hette, helt säker förvaring. Ni protesterade inte då, och därför måste ni ju klä skott och ta emot kritik. Ni har inte varit oskyldiga, och ni fortsätter på samma sätt som inför folkomröstningen med dubbla budskap. Ni fortsätter som Birgitta Dahl själv gjorde i konsekvensutredningen, en av de mest falska och manipulerade utredningar som har gjorts i det här landet, en skam för det svenska utredningsväsendet. Där försökte man lura i svenska folket att det skulle bli kaos, mörker, arbetslöshet och elände, om man inte fick bygga ut kärnkraften eller fick någonting annat i stället, helst kol — det skulle bli Kolsverige, osv. Man kan också av Birgitta Dahl fordra litet moral. Hon kan inte framstå som någon stor profet som vill avveckla kärnkraften, för Birgitta Dahl och hennes partikamrater har varit med om att bygga ut och utveckla den svenska kärnkraften. Ni har avvecklat med förnuft genom att tredubbla det svenska — Nr 7 kärnkraftsprogrammet. Då kan ni inte slå er för ert bröst och säga att ni har ; z Torsdagen den gjort så enormt mycket. Ni har ett mycket stort ansvar, kanske det allra 11 oktober 1984 största, för att vi fått det kärnkraftsprogram vi har och för att det har utvecklats som det har gjort. Om hanteringen av Detta säger jag inte för att frita centern, som gjort sig skyldig till kärnbränsle dubbelspel och annat, men Birgitta Dahl skall inte försöka framstå som någon som arbetat för att stoppa kärnkraftsutbyggnaden i Sverige. Det är inte sant.
Herr talman! Vi försöker inte krypa ifrån vårt ansvar. Bara för några minuter sedan konstaterade jag att inte heller vi i tid insåg de allvarliga problem upparbetning kunde medföra. Det var inte förrän 1982 som vi var mogna för att väcka en motion om förbud mot upparbetning, men när vi då kom fram till detta fick vi inte längre socialdemokraternas stöd. Men jag reagerar mot att Birgitta Dahl gör gällande att det var den dåvarande Fälldin-regeringen som bar ansvaret för att det tillkom upparbetningsavtal. Det var kärnkraftsindustrin som själv valde den vägen att sluta avtalet för att kunna uppfylla villkorslagens krav. Villkorslagen lämnar också möjligheten att välja alternativet utan upparbetning. Man kan inte hävda att den dåvarande Fälldin-regeringen framtvingade upparbetningsalternativet, men man kan kritisera oss för att vi inte stängde den vägen i tid. Det är alltså kärnkraftsindustrin själv som bär ansvaret för det av allt att döma mycket dåliga avtal som den slöt med Cogéma. Jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att det var under en socialdemokratisk regering som detta påbörjades. Nu säger socialdemokraterna att de gått i spetsen för kampen mot upparbetning. Det gjorde man i så fall på ett mycket diskret sätt, för det satte inte särskilt många spår i riksdagen i form av konkreta förslag om förbud mot upparbetning.
Herr talman! Det finns hur mycket dokumentation som helst när det gäller de varningar och förslag som vi lade fram när ni sysslade med att driva fram upparbetningskontrakt. Jag noterar att Pär Granstedt nu erkänner att det inte var förrän 1982 som ni ändrade er. Det finns väl belagt att vi tog upp frågan redan 1976. Jag har nu också sagt två gånger, och tvingas upprepa en tredje, att Olof Johansson personligen medverkade till att förhandla fram det avtal varigenom svenska regeringen förbinder sig att se till att det svenska företaget fullföljer upparbetningskontraktet med Cogéma. Det är innebörden av avtalet. Jag konstaterar också, vilket jag förut gjort i en tidigare debatt, att det sista beslut som den avgående första Fälldin-regeringen fattade — det finns protokollfört — var att KBS 1-metoden uppfyller villkorslagens krav. Till 63 Oswald Söderqvist vill jag säga att man kan diskutera vad som är moral eller inte. Ett bra kriterium på moral är att hålla sig till sanningen. Här har nu Oswald Söderqvist hävt ur sig en rad osanningar som inte får stå oemotsagda. En av de harmlösare är att jag skulle ha tillhört konsekvensutredningen. Det är inte korrekt. Handskas litet mera omsorgsfullt med sanningen. Jag var med i energikommissionen och många andra utredningar men inte just den. En annan fråga tar jag upp mera som ett exempel på hur Oswald Söderqvist handskas med sanningen, inte av någon annan anledning. Alla påståendena om att vi inte skulle ha invänt mot upparbetningen, mot villkorslagen osv. antyder att vi, trots att vi befann oss i opposition, på något sätt skulle ha haft ett medansvar för de beslut som de borgerliga regeringarna fattade under våra protester. Det är fråga om osanningar som inte får stå oemotsagda. Paradexemplet är Oswald Söderqvists osanna och slarviga påstående att vi skulle ha medverkat till att driva på upparbetning, Cogéma-avtalet eller godkännandet av KBS 1-metoden, med de formuleringar som finns i villkorslagen om en helt säker metod. Det är glasklart vad vi under alla dessa år sade i dessa frågor. Jag skulle vilja uppmana Oswald Söderqvist att hålla sig till sanningen i fortsättningen.
Herr talman! Och jag skulle vilja uppmana Birgitta Dahl att inte uppträda som en stor moralpredikant när det gäller avveckling av kärnkraft. Ni använde inte er politiska makt på det sätt som ni kunde ha gjort under de här åren. Kom ihåg den s.k. borrhålsdebatten, ett lågvattenmärke i svensk inrikespolitisk debatt! Hur agerade ni där? Gick ni ut och sade att det här är helt tokigt, och vi har geologisk expertis som säger att detta är helt orimligt? Det sade ni inte. Ni godtog falsarierna. Ni godtog att man sade att KBS 1 var tillräckligt som underlag för laddning av svenska reaktorer. Ni släppte fram folkpartiregeringen Ullsten efter den första trepartiregeringens fall, fastän ni visste att den skulle ladda de ytterligare fyra reaktorer som då var aktuella. Ni sade ingenting mot användandet av villkorslagen i den laddningsdiskussion som fördes i anslutning till KBS 3. Kom då inte nu och uppträd som någon avvecklingsprofet, Birgitta Dahl! Jag ber om ursäkt för att jag har sagt att Birgitta Dahl var ledamot av konsekvensutredningen. Det må vara att Birgitta Dahl inte personligen var med i den, men också det agerande som förekom i samband med den utredningen var ett lågvattenmärke för dén svenska inrikespolitiska debatten. För allt som där fördes fram till svenska folket var lögn och förbannad dikt. Och ni skall inte svära er fria från det, för ni ställde upp bakom det och var en av de drivande krafterna bakom den kampanjen. Det talades om hur viktigt det var med kärnkraft, t.ex. för att vi inte skulle få arbetslöshet i Sverige. I dag har vi en många gånger högre arbetslöshet än vad vi någonsin hade på den tiden, och kärnkraftverken går för fullt. Ni kommer också att starta ytterligare två, och arbetslösheten kommer att fortsätta att öka. Detta är vad jag kallar omoral, och det skall Birgitta Dahl inte slingra sig ifrån.
Herr talman! Det var litet olyckligt, Birgitta Dahl, att det anförande som Birgitta Dahl avslutade med så vackert tal om att man inte bör uttrycka sig slarvigt och att man bör hålla sig till sanningen, började med påståendet att det sista som den första Fälldin-regeringen gjorde var att besluta att KBS 1 uppfyller villkorslagens krav. Birgitta Dahl vet naturligtvis att det beslutet inte hade den innebörden. Den typ av tjafsande som Birgitta Dahl ägnade sig åt redan i sitt interpellationssvar är ganska trälig — med osviklig säkerhet kommer ju de passusar som det handlar om med den här gången också. Jag vill bara avsluta med en enda fråga: När under den tid då socialdemokraterna var banerförare i kampen mot upparbetning ställde socialdemokraterna krav här i riksdagen om förbud mot upparbetning?
Herr talman! Får jag först konstatera att Oswald Söderqvist tar tillbaks den mera harmlösa osanningen, men fortsätter att upprepa de andra. Till Pär Granstedt vill jag säga följande. Det är faktiskt så att det beslut som fattades som det sista av Fälldin-regeringen innan den sprack innebar ett ja på den första frågan, om huruvida KBS 1-metoden uppfyller villkorslagens krav på en helt säker förvaring. Men detta var inte det som regeringen sprack på, utan på den berömda borrhålsexercisen. Så mina uppgifter var fullständigt korrekta, och det är förödande för centerpartiet.
Herr talman! Det är inte så att jag tar tillbaka felaktiga påståenden annat än om det är fullt klart att de är felaktiga. När det gäller den mycket stora och viktiga fråga som vi nu så länge debatterat här är det fortfarande fullständigt klart att det socialdemokratiska partiet och Birgitta Dahl som en ledande representant för detta socialdemokratiska parti har varit med om att driva fram kärnkraftsutbyggnaden i Sverige. Det har ni gjort med oärliga metoder, oärliga uppgifter, ”fejkade” och oärliga utredningar och genom att manipulera opinionen och framföra uppgifter om energiförbrukning, kostnader 0. d. som visat sig vara grovt felaktiga och osanna. Det är självklart att jag, liksom alla andra kärnkraftsmotståndare, kommer att fortsätta att påpeka detta, speciellt fr.o.m. nu när vi inte, som jag sade i början av den här debatten för ett par timmar sedan, kan se att ni har ändrat er. Ni säger att ni skall avveckla kärnkraften och att ni skall arbeta för det. Men vi får ytterligare en statlig utredning med massor av experter som kostar miljontals kronor, och ni har ingenting att komma med i fråga om avvecklingsplan. Det bidde en tumme, eller berget födde en råtta, eller vad man nu vill ta till för liknelser när det gäller EK 81. Då tappar man förtroendet. Då finns det inte längre någon anledning att ställa upp på något slags samförstånd och säga att vi skall glömma det som har varit, nu skall vi se framåt. Vi vill inte se framåt i den riktning som ni vill se. Därför kommer den här debatten att fortsätta.
Herr talman! Det Birgitta Dahl nu gjorde trodde jag var ungefär det som hon menade med att handskas slarvigt med sanningen. Hon påstår nämligen att man godkände KBS 1 med undantag av borrhålen. Men en viktig del i frågan om KBS 1 kunde uppfylla villkorslagens krav var just om det fanns en tillräckligt säker berggrund. På den punkten godkände man alltså inte KBS 1. Då skall inte Birgitta Dahl påstå motsatsen. Jag frågade när socialdemokraterna i sin egenskap av banerförare för motståndet mot upparbetning under oppositionstiden ställde här i kammaren — eller rättare sagt kammaren vid Sergels torg — konkret yrkande om förbud mot upparbetning. Den frågan fick jag inte besvarad. Vad som trots allt är allvarligare är att mina många frågor under den här interpellationsdebatten om vad regeringen nu är beredd att göra för att förhindra att vi i framtiden får upparbetning kvarstår obesvarade. Jag frågade om sådana garantier för att vi inte skall t.ex. köpa uran om det inte är helt säkert att uranbrytningen sker under betryggande omständigheter. Några sådana garantier har jag inte heller fått. Jag tycker att det trots allt är de här framtidsinriktade sakerna som är de allra viktigaste, även om Birgitta Dahl har en förkärlek för att vilja förvandla de här debatterna till historiska analyser.

Herr talman! Jag skall be att få citera från det aktuella beslutet vid regeringen Fälldins sammanträde den 5 oktober 1978. Det står: ”Det upparbetningsavtal som åberopas i ansökningen står enligt regeringens bedömande i överensstämmelse med villkorslagens krav.”
Herr talman! Det här är faktiskt litet träligt. Vad Birgitta Dahl sade och vad jag reagerade mot var att hon påstod att det sista regeringen Fälldin gjorde var att godkänna KBS 1. KBS 1 var inte bara ett upparbetningsavtal utan också ett helt program för hur man skall kunna klara villkorslagens krav på helt säker förvaring. Eftersom Birgitta Dahl talar så mycket om vikten av ärlighet och att man inte skall handskas slarvigt med sanningen, reagerar jag på den typen av argument. Fortfarande har vi alltså inte fått något svar på frågan vilka konkreta resultat banerförandet mot upparbetning från socialdemokraternas sida ledde fram till. När krävde socialdemokraterna förbud mot upparbetning? Vad vill socialdemokraterna nu göra för att få stopp på upparbetningen i framtiden?

Herr talman! Nils Åsling har frågat industriministern om denne delar Nils Åslings uppfattning om svensk etanolproduktions betydelse i skilda avseenden. Vidare har han frågat industriministern om han är beredd att medverka till att ett industriellt utvecklingsprogram utarbetas med målet att i första hand skapa förutsättningar för en produktion av inhemsk etanol för inblandning av 6 26 i all bensin som används som drivmedel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Riksdagens beslut våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken innefattade bl.a. en plan för introduktion av alternativa drivmedel. Introduktionsplanen omfattade bl.a. en satsning på utveckling och införande av fordon för drift med ett bränsle bestående av i det närmaste 100 96 metanol . Oljeersättningsdelegationen fick därefter i uppdrag att, i avvaktan på att statens energiverk inrättades, närmare planera och leda genomförandet av denna plan för introduktion av alternativa drivmedel. I rapporten Strategi för alternativa drivmedel lämnade OED hösten 1982 förslag till bl.a. en plan för introduktion av motoralkoholer. I min anmälan till budgetpropositionen 1983 redovisade jag på basis av nyssnämnda rapport arbetet med att introducera alternativa drivmedel och förslag till fortsatt inriktning. Jag framhöll därvid att de statliga insatserna främst bör gälla att utveckla användningen av M 100. I enlighet med OED:s rapport föreslogs att målet för de statliga insatserna bör vara att ge närmare underlag för ett beslut i slutet av 1980-talet i frågan om introduktion av M 100 som drivmedel i större skala. Jag konstaterade vidare att låginblandning av metanol kan vara ett sätt att påbörja en introduktion av motoralkoholer. Riksdagen hade inget att erinra mot vad som i budgetpropositionen 1983 anfördes om introduktion av alternativa drivmedel. I min anmälan till nytt treårigt energiforskningsprogram framhöll jag att transporter och samfärdsel är en sektor i samhället som i hög grad är oljeberoende och känslig för störningar i oljeimporten. Jag föreslog därför intensifierade insatser för att få fram och introducera alternativa drivmedel och nya motorer, drivsystem etc. Bl. a. föreslogs omfattande forskning och utveckling rörande energiskogsbruk och energigrödebruk på exempelvis åkermark. Vidare intensifierades forskning och utveckling rörande omvandling av inhemska råvaror som biomassa och torv till flytande eller gasformiga bränslen. Arbete pågår dessutom med att utveckla nya motorer och drivsystem. Riksdagen hade inget att erinra mot mina förslag i dessa avseenden. För att klarlägga förutsättningarna för produktion av etanol ur jordbruksprodukter har regeringen lämnat stöd till den produktionsanläggning för etanol i Lidköping som nyligen har invigts. I anslutning till detta projekt pågår i samarbete med OK en försöksverksamhet med låginblandning av Bilavgaskommittén har i sitt betänkande Bilar och renare luft föreslagit en introduktion av blyfri bensin. En introduktion av blyfri bensin har också föreslagits av den av regeringen tillsatta aktionsgruppen mot försurning, som överlämnade sitt förslag till regeringen i slutet av sommaren. Nu märks ett ökat intresse på kontinenten, exempelvis genom Schweiz och Västtysklands beslut att införa blyfri bensin. EG-kommissionens förslag till ändrade direktiv när det gäller blyhalt i bensin innebär krav på blyfri bensin inom EG fr.o.m. år 1989. EG:s ministerråd har ännu inte tagit ställning till detta förslag. Regeringens uppfattning är att det är angeläget att blyfri bensin snarast möjligt introduceras. Detta kan ske med olika metoder. För att förbättra och uppdatera beslutsunderlaget gav regeringen i juni 1984 statens energiverk i uppdrag att utreda de energipolitiska konsekvenserna av en övergång till blyfri bensin. I uppdraget ingår bl.a. att belysa frågan om låginblandning av metanol och etanol i bensinen och om huruvida ett införande av blyfri bensin kan påverka gällande introduktionsplan för alternativa drivmedel. Arbetet, som enligt uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 november i år, skall bedrivas i samråd med bl.a. berörda branschorgan och företag. Enligt vad jag har erfarit deltar Lantbrukarnas riksförbund i arbetet. Den svenska regeringen har i olika internationella sammanhang verkat för att åtgärder vidtas för att minska utsläppen från biltrafiken. Vid Nordiska ministerrådets möte i Stockholm i februari var de nordiska miljöministrarna eniga om att de nordiska länderna så snart som möjligt bör skärpa avgasreningskraven för nya bilar till den nivå som förutsätter användning av den mest avancerade teknik som finns tillgänglig. Detta innebär också införande av blyfri bensin. Regeringen tog också initiativ till ett möte om bilavgasfrågorna i slutet av augusti i år. Deltagande vid detta möte var bl.a. de nordiska länderna, Västtyskland, Schweiz, Österrike och Canada. Ett uppföljande möte i denna fråga kommer att hållas i Stockholm i början av nästa vecka. Mot denna bakgrund har jag tagit initiativ till ett utredningsarbete inom regeringskansliet som med utgångspunkt i den senaste tidens utveckling syftar till att studera frågan om låginblandning av motoralkoholer. Statens energiverks utredning kommer att utgöra ett viktigt underlag i detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för det utförliga svaret. Jag tycker att det är en värdefull återblick på frågans utveckling som jag här har fått. Samtidigt ger redovisningen underlag för den kommentaren att det har hänt en hel del som gör att frågan nu är särskilt aktuell och därför förtjänar snabba avgöranden och möjligen också en kompletterande debatt här i dag. Anledningen till att jag ställde min fråga till industriministern är att frågan om inhemsk produktion av etanol till väsentlig del är en fråga om industriell utveckling och som sådan ju kan förtjäna att belysas ur olika synpunkter, inte bara ur energipolitisk synpunkt. Det är också påtagligt att den industripolitiska aspekten inte närmare har berörts av energiministern i det svar som jag nyss fick del av. Jag beklagar detta. Den industripolitiska aspekten måste nämligen vägas in när man bedömer hur man skall gå vidare i den här frågan. Den industripolitiska aspekten är i själva verket en av de tyngst vägande i de, som jag ser det, fem huvudskäl som talar för att regeringen nu borde forcera frågan om en inhemsk produktion av etanol, driva den fram till konkreta beslut och ställa upp mål för hur agerandet i fortsättningen skall ske. En alternativ industripolitik måste ju syfta till att nyttiggöra de resurser som finns i ett samhälle i skilda avseenden. Sådana resurser förekommer ju i det här sammanhanget i rikt mått — inom såväl jordsom skogsbruk. Vi hör ju många diskussionsinlägg om hur man skall använda ett spannmålsöverskott — en fråga som är föremål för speciell utredning. Vi vet från skogsindustrin att det finns en stor potential när det gäller att tillverka etanol. Vi har fortfarande ett par sulfitfabriker i produktion — bl.a. en i Domsjö, som i och för sig skulle kunna användas som en resurs i det sammanhanget. Vi har också resurser i form av teknik och kunnande, och detta är värt att utveckla. Birgitta Dahl påminde ju i sitt svar om den pilotanläggning som finns i Lidköping och som vi nu har erfarenhet av. Anläggningen fungerar bra, och den visar att den teknologi som där tillämpas är användbar. Tekniken är i sig intressant, och den erbjuder intressanta exportmöjligheter för svensk industri. För det första är ju frågan om inhemsk etanolproduktion industriellt intressant även ur andra synvinklar. Etanol är en viktig råvara för den kemiska industrin, för plastindustrin etc. Om man skulle välja att gå vidare på Lidköpingsalternativets väg, dvs. använda spannmål och jordbruksprodukter som råvara, får man också en produktion av stärkelse, som har stor betydelse för pappersindustrin. Man får vidare en inhemsk produktion av proteinfoder, som skulle ersätta den dyra import vi i dag har av sådant foder i form av sojabönor etc. För det andra finns det miljöskäl som talar för att man skall öka ambitionerna i detta avseende. Den katalytiska reningen av avgaser från bilar måste komma till stånd snarast. Som Birgitta Dahl påpekar har Schweiz, Västtyskland — och EG-länderna över huvud taget — nu visat vägen. Det finns all anledning att från svensk sida snabbt komma fram till ett beslut. Blyfri bensin är ett steg på vägen även om man i och för sig kan diskutera olika lösningar. Det är angeläget att ett blyfritt alternativ införs ganska omgående, t.ex. i de större tätorterna. Inblandning av etanol kan i det sammanhanget vara en intressant lösning. Det är kanske den lösningen som ligger närmast till hands, och den är också tekniskt okomplicerad. Jag har i den debatt som har utbrutit i frågan under senare tid noterat att oljebolagen är relativt ointresserade av denna fråga. Petroleuminstitutet tycks anse att det saknas intresse för frågan hos opinionen. I och för sig kan man kanske förstå detta mot bakgrund av det stora oljeoch bensinöverskott som finns på världsmarknaden. Men det kan inte på något sätt tillåtas påverka vårt nationella agerande. Från konsumenternas synpunkt är den här frågan synnerligen angelägen. Redan den 4-procentiga inblandningen av etanol som sker i Stockholms län och i Mälardalen vid de bensinstationer som OK äger, har visat sig ha betydande och intressanta effekter för konsumenternas del. Redan en 4-procentig inblandning har höjt oktantalet med en enhet. En inblandning på 6 96 skulle höja oktantalet med en och en halv enhet. OK hävdar för sin del att man spar tillsats av K-sprit, som i allmänhet måste användas under vinterhalvåret. För genomsnittsbilisten innebär det en besparing av 125 kr. per år. Det innebär dessutom att risken för vatten, och därmed is, i tank och förgasare minskas. Ur konsumenternas synpunkt ger tillsats av etanol i bensin en värdefull vinst, och detta då förutom de miljömässiga fördelarna. För det tredje är frågan aktuell på grund av de jordbrukspolitiska övervägandena. Det är angeläget att behålla dynamiken i jordbruksnäringen. Produktionsbegränsningar, liksom hela överskottsdebatten, får förödande konsekvenser för utvecklingskraften i en näring som baseras på många små företags verksamhet och aktiviteter. Med en skattebefrielse för etanol skulle denna råvaruresurs kunna nyttiggöras på marknadens villkor, och man skulle få ett dynamiskt inslag i jordbruksnäringen, något som man väl behöver för att kunna gå vidare och göra de investeringar som behövs för att utveckla näringen. För det fjärde finns de försörjningsberedskapsskäl som alltid är förknippade med möjligheten att producera inhemskt drivmedel. Det är också skäl som är väl värda att beakta i detta sammanhang. För det femte i min kartläggning av de skäl som gör den här frågan så aktuell har vi då de rent samhällsekonomiska skälen. Där tycker jag att Birgitta Dahl kanske är väl passiv i sin bedömning. Jag tycker i och för sig inte att det finns skäl till så mycket av nya utredningar. Det mesta är utrett. Vi kan hämta många erfarenheter från andra länder. I Brasilien och i USA är etanol antingen som ett rent bränsle eller som en inblandning i bensin redan en etablerad faktor i energiförsörjningssammanhang, och alla systemen är väl utarbetade och utformade. Som sammanfattning vill jag säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt passivt av regeringen att inte nu ange en färdriktning, ställa upp vissa mål och ange vissa indikationer på hur man ser på den här frågan. Jag tycker också att det finns anledning att i det sammanhanget väga in de skäl som jag anför här, inte minst de industripolitiska. Vi behöver ju mycket väl för framtiden nya inslag, inslag som utvecklar också t.ex. den kemisk-tekniska industrin i vårt land, och det här kunde vara just den typ av utvecklingsprojekt som skulle kunna samla industrin till åtaganden och insatser för att utveckla en ny teknik. Det hela måste väl också — och det är den frågan jag ställer — rimligen avgöras före ställningstagandet till de jordbrukspolitiska riktlinjerna, som av allt att döma är i vardande, eftersom livsmedelskommittén inom kort kommer att avge sitt betänkande. Min fråga till energiministern är alltså: Måste inte rimligen denna fråga med hänsyn till den tillgängliga råvarubasen avgöras innan man tar ställning till de jordbrukspolitiska riktlinjerna? Annars kan det ju hända att vi avhänder oss en råvaruresurs som är av avgörande betydelse för etanolproduktionen. Jag skulle också vilja fråga: När kan man vänta att regeringen tar ställning till nyckelfrågan, nämligen den om skattebefrielse för inhemskt tillverkad etanol? Det är ett besked i den frågan som skall utlösa branschens investeringsvilja och planering. Enligt de upplysningar som branschen har gett mig skulle det räcka med det beskedet för att man skulle vara beredd att upprätta den investeringsplan och vidta de dispositioner som är nödvändiga för att sätta fart på en inhemsk etanolproduktion. Med andra ord: Ett positivt besked i detta avseende från energiministern skulle få en betydande effekt och i hög grad bidra till att påskynda utvecklingen och nyttiggöra en värdefull råvarureserv som vi har inom vårt land.

Herr talman! Jag upplever det så att vi egentligen inte har särskilt olika syn på de här frågorna utan att vi båda är intresserade av att diskutera oss fram till en bra handlingsmetod på det här området. Jag tror mig veta att Nils Åsling är en praktiskt sinnad person som gärna vill ha gott underlag för sina beslut, precis som regeringen vill ha. Nils Åsling vet också att även om det i en fråga som den här finns en rad olika aspekter att väga in, så är det någon i regeringen som måste vara föredragande och också vara redo att svara på frågor här i riksdagen. Men det är självklart att alla de aspekter som Nils Åsling räknat upp — industripolitiken, miljön, jordbrukspolitiken, försörjningsberedskapen och samhällsekonomin — vägs in i de bedömningar som vi gör nu. Vi har, och det framgick av mitt interpellationssvar, forcerat arbetet med dessa frågor därför att de har aktualiserats utifrån en rad av dessa utgångspunkter. Vi har haft anledning att ställa oss frågan om vi kanske behöver ompröva de beslut som riksdagen vid flera tillfällen fattade förra året. Man gjorde bedömningen att den tekniska utvecklingen på detta område befann sig i det skedet att det först framåt slutet av 1980-talet skulle vara aktuellt att ta ställning till nästa tekniska utvecklingsstöd, fullskaleanläggningar osv. när det gäller metanol och att det stadiet låg ännu längre fram beträffande etanol. Detta var riksdagen enig om. Centern hade en reservation då, där Olof Johansson och någon mer konstaterade att de höll med om den bedömningen även om den innebar en försening i förhållande till den bedömning som gjordes 1981. Riksdagen uttalade också förra året, när man behandlade frågan om energibeskattningen, att frågan om skattebefrielse för motoralkoholer var något som man fick ta ställning till sedan frågan om en introduktion i större skala hade avgjorts. Motoralkoholer, och framför allt etanol, är redan i dag lindrigare beskattade än bensin. Ser man beskattningen i förhållande till energiinnehållet har etanolen en 35-procentig subvention. En total skattebefrielse skulle bli ett ytterligare stöd. Detta kanske vi kommer fram till är riktigt. Jag vill inte ha en förutfattad mening om det. Men det innebär naturligtvis inte att vi då gör det möjligt för motoralkoholer eller etanol att verka på marknadens villkor utan tvärtom att vi sätter marknadskrafterna ur spel. Detta vill jag framhålla med anledning av vad Nils Åsling sade. Vi har i och för sig, och det känner jag också ett behov av att markera, som mål för utvecklingen av ny energiteknik på alla områden att vi vill utveckla teknik som med tiden, så fort som möjligt, kan hävda sig på normala marknadsmässiga villkor och som kan fungera på sina egna meriter. Vi är beredda att ge ett generöst introduktionsstöd, vilket behövs för att få fram ny inhemsk teknik. Men vi vill inte ha ett system som är beroende av eviga subventioner. En av de många frågor som är ouppklarade på detta område är huruvida den här produkten kan klara sig långsiktigt på egna villkor efter en period av introduktionsstöd. Jag fick en del frågor om när ställningstagande skall ske — före eller efter de jordbrukspolitiska avgörandena. Det finns en del andra frågor som också är viktiga, t.ex. ställningstagande till blyfri bensin eller ställningstagande till introduktion i stor skala. Jag tycker att det finns anledning att vara litet försiktig här, Nils Åsling. Vi behöver driva på alla dessa frågor parallellt och inte villkora det ena efter det andra för att göra det svårt i onödan. Men en sak vet jag beträffande det utredningsarbete som nu pågår och där alla dessa aspekter beaktas, nämligen att en rad frågor inte är fullständigt klarlagda än och att det faktiskt finns motstående intressen inom industrin, när det gäller miljöfrågorna, vilken metod som är den bästa när det gäller att införa blyfri bensin, när det gäller alternativ användning av åkermarken. Är detta den bästa vägen eller är det odling av andra energigrödor, där vi nu också börjar få in väldigt intressanta resultat, vilka kanske skulle kunna kombineras med att man gick över till odling som var mindre giftoch kemikaliekrävande? Jag tror inte att Nils Åsling har något emot att vi får klarhet i dessa frågor. Jag kan försäkra att arbetet bedrivs med största skyndsamhet, och vi är beredda att forcera det ytterligare om det behövs. Men vi är inte beredda att fatta forcerade eller förhastade beslut.

Herr talman! Jag begär inga förhastade beslut men måhända ett större engagemang från regeringens sida i den här frågan än vad som hittills förekommit. Jag kan i och för sig hålla med om att det inte föreligger några större åsiktsskillnader oss emellan beträffande nödvändigheten av att på ett förnuftigt sätt använda våra energiresurser. Men när det gäller att utnyttja dessa resurser i hela deras vidd — också för industriella utvecklingsprojekt, för att snabbt förbättra miljön osv. — företräder jag måhända en något mer aktiv politik än energiministern. Men vi skall inte tvista om det i dag. Jag kan dock säga, att när energiministern kommer till beslut i den här frågan och regeringen lägger fram ett förslag, kommer i varje fall jag att vara beredd att medverka till att riksdagen fattar de erforderliga besluten. Det går visserligen att hänvisa till att det finns många osäkerhetsfaktorer. Men det framgår med all önskvärd tydlighet av energiministerns svar att en hel del av de argument som åberopas redan är föråldrade — det har hänt så mycket. Och beträffande en viss råvaruresurs krävs det uppenbarligen snabbt besked. Det är jordbruksministerns ambition att vi här i riksdagen redan under innevarande riksmöte skall ta ställning till den framtida jordbrukspolitiken och då måste vi rimligen också veta hur vi skall använda de råvaruresurserna. Jag begär inte att regeringen skall gå in i ett permanent subventionsförfarande. Men nog är väl ändå skatteinstrumentet något som bör kunna användas för att permanent främja ett utnyttjande av en inhemsk råvaruresurs, lika väl som de oljeproducerande länderna i högre grad utnyttjar den råvaruresursen för att beskatta marknaden och skapa resurser för sin utveckling. Detta är inte någon ny erfarenhet. Jag kan i och för sig hålla med om att detta innebär att sätta marknadskrafterna ur spel, men det är just på det sättet som vi måste dra upp ramarna för marknadskrafterna. De nationella intressena skall kunna tillgodoses även med hjälp av beskattningsvapnet. Därför menar jag att skattebefrielse för etanol inte är en princip som vi bör hesitera inför. Det finns så mycket som talar för att detta styrinstrument måste användas, för att vi sedan skall låta det enskilda näringslivet eller staten, var för sig eller i skön förening, engagera sig för en produktion som vi alla är så beroende av. Det är i och för sig hedervärt att regeringen inte forcerar frågan utan vill ha ett klart beslutsunderlag. Men jag hävdar med bestämdhet att beslutsunderlag redan finns — i varje fall för att ange färdriktningen och viljeyttringarna. Under alla förhållanden måste regeringen ta ställning i en nära framtid, med hänsyn till de omständigheter som föreligger.

Herr talman! Jag noterar först med tillfredsställelse att Nils Åsling förklarar sig vara beredd att medverka till de beslut som kan krävas. Jag inkluderar därmed finansieringen av de kostnader som skulle kunna tänkas uppstå. Jag vill ogärna gå i polemik på enskilda punkter. Men Nils Åsling har ganska frikostigt gett intervjuer i den här frågan under de senaste dagarna.

Vi vill gärna stå på säker mark när vi skall fatta sådana här viktiga beslut. Vi har, som jag framhöll tidigare, på en rad områden forcerat utredningsarbetet, och på flera punkter kommer vi att kunna få en redovisning relativt snart. Det är helt klart att vi har satt i gång detta utredningsarbete med sikte på att det skall kunna vägas in i bedömningarna när det gäller t.ex. insatserna för miljön, mot försurningen och även på andra områden inom industrin och jordbruket. Men helt säkra kan vi inte vara, Nils Åsling, på att ha alla fakta i målet nu under vintern, även om jag hoppas att vi skall ta ett rejält kliv — riksdagen trodde så sent som förra året att det skulle dröja in på 1990-talet.

Herr talman! Det har ju hänt förr att den värderade kammaren har kommit att inse att utvecklingen löper snabbare än den i sin vishet har kunnat förutse, och jag tror att det här är ett strålande exempel på hur mycket snabbare det går. Det finns bl.a. helt klart ett tryck också ute i Europa nu beträffande den katalytiska reningen. Hela försurningsprocessen i vårt industrisamhälle har med förödande klarhet visat oss nödvändigheten av att begränsa utsläppen. Detta har också på sitt sätt aktualiserat den här frågan. Det är riktigt att det finns olika uppfattningar i denna fråga i många avseenden, och det är självklart. Vad jag i de medieuttalanden som jag har gjort den senaste tiden i någon mån har polemiserat mot är oljebranschen, som bl.a. har sagt att detta med etanolinblandning inte skulle främja konsumenternas intresse. Det är precis vad OK med försöksverksamheten här i Stockholmsregionen har visat, dvs. att det finns ett betydande konsumentintresse, även frånsett de rent miljöpolitiska aspekterna, av att denna fråga löses och att man får tillgång till bensin med etanolinblandning. Bara den omständigheten, när vi nu går mot vinter, att man den vägen får garantier för att slippa bekymmer med vatten och isbildning i förgasare och bensintankar är ju ett viktigt konsumentintresse att tillgodose. Sammanfattningsvis vill jag säga att denna debatt har visat att Birgitta Dahl är beredd att acceptera min teori, nämligen att detta är en fråga som väver in många aspekter. Jag ber om att få skicka en hälsning till Thage Peterson, som ju gärna talar om industriella utvecklingsprojekt. Om man skall jämföra dessa projekt med vad som har hänt på detta område under senare år, är det närmast att jämföra med Tele-X-projektet i storlek och betydelse när det gäller den tekniska utvecklingen i svensk industri. Till sist: Tack för den kompletterande informationen! Jag vill också ge ett råd till energiministern: Höj tempot i denna fråga! Den är så angelägen att man faktiskt måste se till att den snabbt leder till konkreta åtgärder.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om jag är övertygad om det kloka i Svenska Petroleum AB:s förvärv av Svenska Fina AB. Jag har också fått frågor om det är min avsikt att genomföra en överlåtelse av hela SP:s detaljhandelsorganisation till OK och om OK är intresserat av ett sådant övertagande samt om OK har delgivits information om SP:s rörelse. Nic Grönvall har slutligen frågat mig om jag delar branschens uppfattning om att pågående priskrig är effekten av överetablering inom bensinhandeln i Sverige samt om jag anser det försvarligt att genom statliga subventioner möjliggöra för SP att delta i bensinoch oljedistribution med förlust. I svar på fråga av Nic Grönvall angående verksamheten vid SP har jag i riksdagen den 8 maj i år redogjort för principerna för SP:s agerande på oljemarknaden. Det har inte under den tid som förflutit sedan dess funnits anledning för mig eller för regeringen att inta någon annan ståndpunkt. Jag finner därför inte anledning att ytterligare kommentera de frågor i interpellationen som berör SP:s agerande på marknaden och förutsättningarna härför. Beträffande förhandlingarna mellan SP och OK vill jag erinra om regeringens uppdrag till statssekreteraren Ulf Dahlsten, som utsetts att leda förhandlingarna mellan bolagen. Av uppdraget framgår att syftet skall vara att på kommersiella grunder finna lösningar som kan öka företagens marknadsandelar och därmed det svenska inflytandet på oljemarknaden. Förhandlingsarbetet är ännu inte slutfört, och jag vill därför inte heller här göra några ytterligare kommentarer.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag tror att vi kan vara ense om en sak i dag — möjligen blir vi ense om fler efter detta inlägg — och det är att det är beklagligt att vi måste debattera vid denna sena timme. Jag kan förstå att energiministerns energi i viss utsträckning har förbrukats på de tidigare diskuterade frågorna. Jag har, som energiministern här har sagt, väckt frågor vid flera tillfällen om SP och SP:s verksamhet. Energiministern lämnade mig ett svar den 8 maj. Det svaret, liksom det jag fick i februari och det jag fick i dag, uppfattar jag som en medveten undansopning av det problem som jag menar att SP innebär. Jag beklagar att energiministern ser det som både berättigat och riktigt att på detta sätt föra undan en fråga som jag tycker är mycket viktig. Jag skall nu försöka att översiktligt gå igenom varför jag tycker att detta är så viktigt. Jag hoppas att den genomgången skall föranleda att vi till slut skall kunna diskutera den här frågan. Vi vet att Svenska Petroleum betalade omkring 250 milj.kr. för Svenska Fina. Beroende på vilken räntesats man räknar med när man kalkylerar investeringar måste i varje fall den satsningen innebära att Svenska Petroleum behövde ha en vinst på årsbasis mellan 65 milj.kr., om vi räknar med ungefär 25 26 ränta, och 35-40 milj.kr., om vi räknar med en lägre ränta. Det skulle betyda, på halvårsbasis, att Svenska Petroleum för det första halvåret i år för att förränta den investeringen borde ha haft en vinst på mellan 20 och 30 milj.kr. Nu vet vi — och det är allmänt känt i branschen — att bensindistributionen för oljebolagen medförde en förlust under första halvåret på omkring 500 milj.kr. Det finns alltså därför skäl att tro att bensindistributionen inom Svenska Petroleum — främst inom Svenska Fina — har medfört en förlust för SP. Man kan diskutera hur stor den kan vara, men om man utgår ifrån SP:s marknadsandel skulle den kunna ligga på mellan 12 och 15 milj.kr.

Det är alltså så, att SP inte bedriver en affärsmässig verksamhet i år. Detta är upplysningar och informationer som har blivit tillgängliga för energiministern och regeringen under 1984 när priskriget har fortsatt.

Jag tycker därför att det är märkvärdigt att den ansvarige ministern inte reagerar, såsom ansvarig för statens ägande av detta aktiebolag, mot en så grav missbedömning av grunden för investeringen. Jag måste fråga energiministern om energiministern verkligen fortfarande anser dels att det saknas nya omständigheter, dels om den situation som nu föreligger när det gäller SP:s deltagande i bensindistributionen inte måste föranleda i varje fall någon form av uttalande från energiministern. En fråga som man måste ställa är, om energiministern redan nu förbereder begäran om ytterligare anslag för att fortsätta täcka förluster inom Svenska Petroleum. Man kan säga att denna min första del av inlägget ägnas åt frågan om Fina-förvärvet och Svenska Petroleums deltagande i bensindistributionen. I min interpellation har jag också berört frågan om förhållandet mellan OK och SP. Jag skall inledningsvis försäkra energiministern, att min personliga inställning är att det är utomordentligt angeläget att svenska staten deltar i de viktiga delarna av oljemarknaden. Jag är inte på något vis doktrinärt eller ideologiskt främmande för att det är mycket nyttigt. Jag menar, och jag har många gånger framfört det, att detta borde ske inom ramen för SPE, där verksamheten har en inriktning som är typiskt statsnyttig. När energiministern presenterade oljepropositionen i våras — jag tror att det var i mars — fanns emellertid ett pressmaterial, och delar av det återkom i ett svar som jag fick den 8 maj. Däri angavs, vilket jag uppfattade som en ganska bestämd mening: Resultatet av den särskilde förhandlarens arbete skulle redovisas senast den 1 juli i år. Nu säger energiministern i svaret att energiministern inte vill uttala sig om detta, att diskussionen pågår osv. Jag tror att energiministern måste anstränga sig litet mer för att ta skeden i vacker hand och lämna mig någon typ av svar på frågan varför inte tidpunkten kunde hållas. Var den inte avsiktligt angiven såsom en slutgiltig tidpunkt för avslutning av förhandlings arbetet? Eller varför angavs den annars? Jag vill alltså veta av energiministern: Vad är läget i förhandlingarna? Har de stannat upp? Vad är problemen? Vad är det som gör att inte OK:s ledning och SP:s ledning kan bli ense? Om det beror på att företagsledningarna har olika meningar, blir det väl nödvändigt med ministeringripande för att staten såsom ägare skall kunna uttrycka sin mening. Det kan vara skäl att i det sammanhanget peka på att inte bara branschen utan även statliga myndigheter med kraft och hetta har talat om behovet av sanering på bensinmarknaden. Jag skall återge några korta meningar ur uttalanden som har gjorts av generaldirektör Åke Hallman på SPK. Han har bl.a. sagt att han tycker att den hårda konkurrensen är bra, och att den visar att den svenska bensinmarknaden fungerar. Han säger vidare: ”Bensinkriget följer marknadsekonomins normala lagar.

Hur kan vi vänta oss samverkan mellan en regering som med ständiga subventioner stöder företag som oförmånligt påverkar marknadssituationen, så oförmånligt att oljeindustrin har förlorat 500 miljoner på ett halvt år? Jag har kanske därmed berört även den sista delen av min interpellation, som gällde energiministerns syn på den här marknadssektorn. Energiministern har i propositionen om vissa oljefrågor, 1983/84:110, uttalat att SP:s verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder. I dagens interpellationssvar understryker energiministern igen det kommersiella i den verksamhet som skall bedrivas och de kommersiella grunderna för överläggningarna mellan OK och SP. Jag tycker att det är utmärkt, men det kan ju ändå inte vara särskilt affärsmässigt att såsom ministern gör bortse från så uppenbara fakta som här faktiskt föreligger. Dessa fakta visar att bensindistributionsmarknaden är av sådan art att ingen i dag bedriver lönsam verksamhet där. Det är inte särskilt affärsmässigt att upprätthålla ett statligt engagemang iden verksamheten med subventioner. Energiministern sade faktiskt alldeles nyss — det tyckte jag var en lustighet - till Nils Åsling: Vi vill inte ha ett system som är beroende av eviga subventioner. Varför gäller inte denna självklarhet för energiministerns syn på bensinmarknaden?
Herr talman! Jo, det är just den som gäller! Vad riksdagen i våras uttalade om SP var att den rekonstruktion av SP som vi då gjorde skulle vara av den arten att SP kan verka på normala, företagsmässiga grunder. Det innebär självfallet att inga nya bidrag eller fortsatta subventioner förbereds. Det som skedde i våras var ingen subventionering, utan det var den finansiella rekonstruktion som krävdes för att SP skall kunna verka på normala, företagsmässiga grunder. Sedan dess har ingenting hänt som föranleder något särskilt uttalande av mig, särskilt inte om detaljer i det som de nu pågående förhandlingarna rör. Vi har i ett pressmeddelande av den 2 juli i år offentliggjort att den särskilda förhandlaren till mig hade rapporterat hurdant förhandlingsläget var och att parterna och regeringen var överens om att det arbetet, eftersom det var mycket konstruktivt, skulle fortsätta, och det pågår. Nic Grönvall, som enligt vad jag vet är jurist, förstår säkert att det vore mycket olämpligt av mig att i det här skedet diskutera detaljer eller lämna informationer som rör förhandlingsarbetet. Den allmänna problematik som speglar sig i att vi nu har priskrig på alla områden och har haft det upprepade gånger i år avgörs naturligtvis inte av just den här frågan. Det är helt andra faktorer som där spelar in och som naturligtvis i sig visar att vi har mycket svåra problem på det här området. Jag har många gånger sagt — och jag upprepar det gärna nu — att regeringen i den situationen vill se till att de svenska företagen och den svenska raffinaderikapaciteten kan stärkas och att det inte blir dessa företag som skall lämna båten.
Herr talman! Tack för att vi fick tala om denna sak den här gången. Det var värdefullt. Jag konstaterar att man inte längre kan tänka sig att ytterligare subventioner skall ges utan att SP:s verksamhet skall fortsätta på affärsmässiga grunder. Det måste leda till att i sista hand en bedömning görs av innebörd att SP:s förlustbringande verksamhet skall avvecklas. Jag tar det uttalandet såsom ett tecken på att energiministern har den möjligheten med i sin prövning. Det tycker jag är mycket hälsosamt. Då det gäller frågan om OK-förhandlingarna vill jag säga följande. När en regering uttalar att den lämnar ett uppdrag, vars avslutande skall ske en viss bestämd dag och den dagen sedan rinner förbi, måste regeringen acceptera att omgivningen ställer frågor. Jag har naturligtvis ställt frågor, energiministern. Jag har talat med SP:s ledning och med OK:s ledning. De samtalen inger mig oro för att det verkligen inte förekommer några förhandlingar utan ett ställningskrig, som måste brytas. Lösningen att OK övertar SP:s distributionsverksamhet är mycket bra och väl värd att understödja. Men jag kan inte acceptera att den blockeras genom ett ställningskrig av företagsledningen i SP, som uppenbarligen inte är beredd att medverka till en lösning. Slutligen, herr talman! Priskriget avbryts naturligtvis inte av regeringens ståndpunktstagande till Svenska Petroleums framtid.

Herr talman! Bara i klarhetens namn vill jag markera att jag till inga delar kan instämma i Nic Grönvalls beskrivning av förhandlingssituationen.

Nr 9 Herr talman! Med anledning av de senaste frågorna vill jag gärna vid detta Tisdagen den tillfälle påpeka att ledningen för Svenska Varv bara några timmar efter det 16 oktober 1984 att jag tillträdde min post i regeringen kom till mig och redogjorde för företagets mycket akuta situation. Mot den bakgrunden är det intressant att Om åtgärder för att se hur engagerade de nu är då det gäller Uddevallavarvet som under flera år Möolverkakviserad har haft rikliga tillfällen att göra insatser. nedläggning av Etri Jag vill med bestämdhet hävda att denna regering har försökt att Fönster AB i Uddetillfredsställande lösa problemen kring varven. Vi har medverkat till att ge varven ekonomiska förutsättningar härför — i strid mot de borgerliga partierna.
Herr talman! Det var i och för sig en intressant historisk redovisning statsrådet lämnade, även om den inte var helt korrekt i alla delar. Statsrådet säger att tillförseln av resurser till varven har skett i strid med de borgerliga partierna. Från centerns sida har vi ställt upp för att det skall ges stöd till varven. Visserligen har vi anvisat andra vägar för att lösa varvsnäringens problem, men vi har varit beredda att ta vårt ansvar. I och för sig gagnar det inte särskilt mycket att nu diskutera vad som har hänt tidigare, utan det mest intressanta är vad som händer just nu och vad som kommer att ske inom en nära framtid. Jag upprepar min fråga till statsrådet, om han ämnar sitta med armarna i kors och bara se på om och när Uddevallavarvet tvingas börja säga upp folk i stor skala.
Herr talman! Jag kan förstå den frågan, mot bakgrund av att flera av Elving Anderssons partivänner har erfarenhet av regeringsarbete. Jag vill för min del deklarera: Att delta i regeringsarbete är icke att sitta med armarna i kors.
Herr talman! Det sista var ju glädjande. Kan jag få litet ytterligare kött på benen och få reda på vilka åtgärder statsrådet i så fall är beredd att vidta för att lösa de akuta problemen?

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka en nedläggning av Etri Fönster i Uddevalla. Etri Fönster AB ägs till 75 96 av AB Statens Skogsindustrier och 115 till 25 96 av Swedish Match. Etri Fönster har fyra fönstersnickerifabriker — i Uddevalla, Norsjö, Sparreholm och Vimmerby. Fönstersnickeriindustrin har en stor överkapacitet, och detta förhållande, tillsammans med vikande nybyggande, har förorsakat stora lönsamhetsproblem inom branschen. Enligt vad jag har erfarit har styrelsen för Etri Fönster beslutat att inleda MBL-förhandlingar för att anpassa företagets kapacitet till dagens marknadssituation. Förhållandena inom branschen bekräftas av en utredning som statens industriverk har gjort i år. I en preliminär utredningsrapport konstateras att utbudet inom branschen är för stort, att lönsamheten är svag och att det är nödvändigt att anpassa produktionen till vad som är möjligt att sälja. Ett förslag som Etri Fönster har lagt fram är att lägga ned nuvarande tillverkning i Uddevalla och koncentrera den till övriga fönsterfabriker inom företaget. Etri Fönster har gått med förlust under flera år. Även i år, som är ett högkonjunkturår, beräknas förlusten bli stor. En koncentration av tillverkningen skulle enligt företaget ge dess övriga fabriker möjlighet att nå en lönsam produktion. ASSTIT har tillsammans med Swedish Match ett ansvar för att Etri Fönster utvecklas på ett positivt sätt och att verksamheten kan bedrivas med effektivitet och lönsamhet. Det är endast på detta sätt man kan trygga företagets långsiktiga överlevnad och utveckling och därmed säkra den långsiktiga tryggheten för huvuddelen av de anställda. Även de statliga företagen måste kunna medverka i strukturomvandlingar och se till att en föråldrad industristruktur inte lever kvar. Jag har inte för avsikt att ingripa i pågående diskussioner om strukturförändringar inom Etri Fönster. De sysselsättningsproblem som kan uppstå i Uddevalla vid en eventuell nedläggning av fönsterfabriken får på vanligt sätt mötas med de arbetsmarknadsåtgärder som samhället kan sätta in.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan, även om det inte var något speciellt upplyftande svar som Roine Carlsson här hade att presentera för människorna i Uddevalla. Dagens debatt visar hur oroliga vi är för framtiden i Uddevallaregionen. Förslaget om en nedläggning av Etri Fönsters fabrik kom som en chock för människorna i Uddevalla, naturligtvis framför allt för dem på fabriken. Jag tycker att det finns anledning att här i talarstolen påpeka att staten i samband med att man har statliga företag också borde ta ett ansvar för verksamheten. När jag studerar svaret från statsrådet kan jag konstatera att det är någonting som inte stämmer. Statsrådet pratar om en föråldrad industristruktur som inte kan leva kvar. Men den fabrik som Etris ledning nu diskuterar att lägga ned är en modern fabrik, som blev klar så sent som 1981. Statliga Etri har satsat omkring 45-50 milj.kr. för att bygga en av Europas modernaste snickerifabriker på fönstersnickeriområdet. Jag får en känsla av att det ibland handlar om olika former av bokslutstransaktioner för att kortsiktigt lösa vissa problem. Det kan inte vara rimligt att man 1981 bygger — Nr 9 en fabrik till en kostnad av 45-50 miljoner för att sedan lägga ned den mest Man kan naturligtvis prata om effektivitet och lönsamhet, men det finns anledning att här göra ett par påpekanden. Ibland ställer vi från arbetarrörel Om lämpligheten sen krav på att den privata företagsamheten skall ta sitt ansvar. Jag tycker att av vissa åtgärder man — med utgångspunkt i de hundratals miljoner som ASSI kommer att föratt motverka artjäna under detta år — även borde kunna kräva att företaget tar ett ansvar för betslösheteniNorrde anställda vid fabriken i Uddevalla och försöker finna en annan lösning än botten just en nedläggning. Det är klart att man kan diskutera olika arbetsmarknadsåtgärder. Jag är övertygad om att även sådana behöver sättas in i Uddevallaregionen, men träindustrin är ett komplement, och ett alternativ, till det ensidiga näringsliv som finns i Uddevalla. Jag är verkligen bekymrad, och jag är besviken på det svar som statsrådet här har gett mig.

Herr talman! Bengt Wittbom har, mot bakgrund av uppgifter i massmedia om att arbetslösa norrbottningar erbjuds temporära jobb i Malmö, frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att de fria hemresor med flyg som är förknippade med dessa arbeten blir en engångsföreteelse och inte upprepas i framtiden. I proposition 1982/83:120 om utveckling i Norrbotten föreslogs inrättandet av en särskild delegation i malmfälten. Delegationen lyder formellt under arbetsmarknadsstyrelsen, men rätten att besluta om projekt och beredskapsarbeten har delegerats till delegationen. Syftet med delegationens verksamhet är att göra särskilda insatser för övertaliga inom LKAB. Ett av de många projekt som delegationen beslutat om är att ca 40 övertaliga inom LKAB beretts arbete med utfyllnad av en ny hamn i Malmö. Ett konsortium bestående av Johnson Construction Company AB och LKAB är entreprenörer, och i arbetet utnyttjas också truckar från Svappavaara. Syftet med detta projekt, förutom att ta hand om övertaliga från LKAB, är att detta konsortium skall kunna åtaga sig likartade arbeten i framtiden, men då utan insatser från samhället. I en förhandlingsuppgörelse med de anvisade övertaliga har delegationen beslutat om ett antal fria hemresor under perioden i Malmö. I praktiken innebär det en och en halv hemresa i månaden, vilket kan jämföras med de två resor per månad som normalt kan erhållas av anvisade arbetslösa från Kiruna och Gällivare. 117 Avsikten med delegationen är att den skall arbeta otraditionellt och söka nya lösningar. Därav följer att delegationen måste ha frihet att pröva olika former för verksamheten, och viss del av den metodutveckling som nu sker i malmfälten kan få betydelse för arbetsförmedlingen i allmänhet i framtiden. Andra åtgärder kommer att vara av engångskaraktär, knutna till den särskilda situationen i malmfälten.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var dock inte mycket till svar på den fråga som jag har ställt utan mera en redogörelse för malmfältsdelegationens arbetsförhållanden, och dem känner jag redan till. Därför kan det vara skäl att ägna en del av den tid om tre minuter som jag har för mitt anförande åt en beskrivning av vad frågan egentligen handlar om. 36 arbetslösa norrbottningar kommer under en period av 19-24 månader att arbeta i Malmö med de uppgifter arbetsmarknadsministern beskrev. De skall bilda tre skiftlag. I dem ingår två mekaniker, och tio personer kommer att syssla med de direkta arbetena. Det hela läggs upp så att man kommer att arbeta under en period av två veckor i Malmö, varefter man reser hem och genomgår viss utbildning i Kiruna under en vecka. Som alla förstår kostar detta en del pengar. En enkel uträkning visar att resekostnaderna under den här perioden kommer att ligga på uppemot 100 000 kr. per person. Dessutom har inte alla dessa 36 personer erfarenhet av att köra de stora truckar som det här är fråga om, vilket gör att 20 av dem — enligt de uppgifter vi har fått via riksdagens utredningstjänst — behöver kompletterande utbildning. Detta reser en del frågor som jag tycker att arbetsmarknadsministern har skäl att besvara. Arbetsmarknadsministern antyder också i slutet av sitt svar att det i framtiden kanske blir vanligt att arbetslösa i vårt land kommer att flyga till sina beredskapsarbeten. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Var går gränsen för samhällets, statsmaktens och skattebetalarnas kostnader för att bereda arbetslösa arbete? Varför har man i den här situationen, där man ändå måste utbilda eller vidareutbilda 20 personer, inte undersökt huruvida det finns arbetslösa varvsarbetare från Kockums varv och Öresundsvarvet, som med en enklare utbildning skulle kunna klara de här uppgifterna? Det transporteras en mängd tunga saker på ett varv, och kan man utbilda 20 arbetslösa norrbottningar som aldrig tidigare kört sådana här truckar, kan man säkert vidareutbilda tidigare varvsarbetare som har sysslat med liknande uppgifter. Är det inte så, arbetsmarknadsministern, att LKAB i dag efterfrågar arbetskraft? Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om inte en del av de här aktuella personerna i dag eller inom en nära framtid faktiskt kommer att behövas för att LKAB skall kunna uppfylla de ökade leveranskrav som uppstått till följd av de order som flutit in till företaget under senare år. Det ligger nära till hands, herr talman, att man får uppfattningen att arbetsmarknadsministern inte vill svara på den här frågan. Jag får då upprepa min ursprungliga fråga: Vad kommer arbetsmarknadsministern att göra för — Nr 9 att sätta stopp för den här typen av mycket kostsamma beredskapsarbeten i

: | Om lämpligheten Herr talman! När Jet gäller SiURnOnen i malmtälten är det rens tt > avvissa åtgärder Je där fortfarande finns väldigt många Srbetslösa; det finns Rogetar 500 föratt motverka arövertaliga. LKAB:s bekymmer med att anställa folk torde alltså kunna lösas betslösheten i Norr: på annat sätt. Dessutom står de här personerna till arbetsmarknadens botten förfogande. Får de erbjudande om arbete vid LKAB skall de ta det och jobben i Malmö avbrytas. Det är riktigt att en del av de här personerna har fått utbildning. Av dem som nu jobbar i Malmö har en del tidigare jobbat som truckförare, andra med underhåll av truckar. En del får nu eller har fått en truckförarutbildning på tre till fem dagar, innan de börjar arbetet i Malmö. Anledningen härtill är att arbetsgivaren där nere har krävt ett formellt yrkesbevis för de maskiner som är aktuella. Men såvitt jag känner till har det bara handlat om mycket korta utbildningar. Det är riktigt att situationen på arbetsmarknaden i Malmö är allvarlig; det finns många arbetslösa där nere. Men enligt de uppgifter som länsarbetsnämnden i Malmö har lämnat till oss har dessa arbetslösa norrbottningar inte tagit några jobb från folk i Malmö. Det är inte den här kategorin arbetslösa som man har i Malmö. Detta är i varje fall den uppgift som länsarbetsnämnden har gett oss. Sedan tycker jag att det är märkligt att en företrädare för moderata samlingspartiet, som så ofta talar om behovet av geografisk rörlighet o. d., skulle utesluta rörlighet av det här slaget. Nu återstår knappast något av min taletid, men jag skulle bara vilja säga att vi här också har ett långsiktigt syfte, nämligen att skapa en framtida arbetsmarknad genom att det här konsortiet får möjlighet att visa sig på styva linan. Det kan bli en arbetsmarknad som kan komma både Malmö och Svappavaara liksom malmfälten totalt till del.
Herr talman! Det är klart att vi vill ha en rörlig arbetsmarknad. Vi anklagas ju ibland för att bedriva flyttlasspolitik, men någon flyglastpolitik tänker vi inte starta och driva. Det är, som jag visade i mitt tidigare inlägg, alldeles för dyrt i en situation där vi har många arbetslösa och pengarna i statskassan måste fördelas så rättvist som möjligt. Arbetsmarknadsministern säger att det fortfarande finns många arbetslösa i Norrbotten. Visst är det så, men det finns också väldigt många arbetslösa i Malmö, och jag är alldeles övertygad om att man till en väsentligt lägre utbildningskostnad än 100 000 kr., som bara flygresor och traktamenten nu kommer att kosta per person, skulle ha kunnat bereda arbete åt en del arbetslösa där nere. Jag vill också säga, herr talman, att jag kan ha förståelse för syftet i detta avseende. Vidare tror jag på det goda uppsåtet. Men något har gått snett 119 enligt min uppfattning. Vi har ju en arbetsmarknadspolitik som faktiskt innebär att man utgår från att människor måste flyga tvärs över detta avlånga land för att en framtid skall kunna skapas för dem. Därför kan jag inte tolka arbetsmarknadsministerns inlägg i dag på annat sätt än att man på Linjeflyg kommer att bli utomordentligt glad. Man kommer ju att uppleva en ökad beläggning genom att människor kommer att behöva flyga till sina beredskapsarbeten. Det är väl ändå så, arbetsmarknadsministern, att vi i en situation där arbetslösheten fortfarande är lika hög som den var under den djupaste lågkonjunkturen inte har råd att lägga ned 100 000 kr. på ett litet exklusivt antal arbetslösa, till förfång för de andra arbetslösa som är många till antalet och som förtvivlat söker ett arbete. Jag konstaterar, herr talman, att jag inte har fått svar på min fråga. Jag får väl återkomma till arbetsmarknadsministern i ett annat sammanhang.

Herr talman! Enligt den senaste statistiken har vi faktiskt fått 36 000 nya jobb på den öppna arbetsmarknaden — de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är då frånräknade — jämfört med förra året. Om Bengt Wittbom hade fått sin vilja igenom är det möjligt att det i stället hade varit amerikanare som hade fått flyga till Malmö för att delta i det aktuella hamnprojektet. Det finns ju ingenting som säger att det skulle vara ett Malmöföretag som fick det här jobbet. Det kunde mycket väl ha varit ett utländskt företag som fick det. Den upprördhet som Bengt Wittbom ger uttryck för förefaller mig litet konstig. Bengt Wittbom har ju själv varit med om att i denna kammare besluta om speciella åtgärder för malmfälten, eftersom situationen där är så besvärlig. Den särskilda delegationen tillsattes som skulle ha fria händer att föra en okonventionell politik. Bengt Wittbom och jag var alltså med om att ge vårt samtycke — det är dock möjligt att Bengt Wittbom reserverade sig när det gäller själva delegationen. I varje fall har en riksdagsmajoritet stött beslutet om att denna delegation skall jobba utan pekpinnar från vare sig regeringen eller riksdagen. Bengt Wittbom har, liksom jag, röstat för att de arbetslösa i Kiruna och Gällivare skall kunna få särskilda förmåner just när det gäller flyttning. Vanliga arbetslösa som flyttar söderut för att få ett jobb kan faktiskt få två hemresor i månaden. Även de får flyga, Bengt Wittbom! Det är faktiskt fråga om stora avstånd. En otraditionell lösning, som innebär att möjligheter skapas för ett svenskt bolag att få en framtida arbetsmarknad och som dessutom innebär att vi kan lösa sysselsättningsproblemen för en del människor i malmfälten, skall man inte vara så där väldigt upprörd över. Det hade ju kunnat vara så, att andra hade fått flyga till Sverige, som vi inte hade behövt betala för. Men då hade — Nr 9 jobben gått vår näsa förbi, och det hade varit sämre.

Herr talman! Jag är inte upprörd, Anna-Greta Leijon — inte alls. Jag är Om åtgärder för att bara litet förvånad över att det i vissa situationer får kosta hur mycket som — motverka utarmhelst när det gäller att erbjuda arbetslösa jobb. I andra situationer skall det ningen av svenska vara så billigt som möjligt. Hade vi haft en aning om att okonventionella språket åtgärder faktiskt innebär att människor får flyga kors och tvärs här i landet — ja, i stort sett hur som helst — hade vi naturligtvis motsatt oss detta. Det är därför vi nu reagerar. Dessutom är det så, arbetsmarknadsministern, att arbetslösheten i vårt land i dag är högre än tidigare, även om det har skapats ett och annat nytt arbete, som det sägs. Men det är inte alldeles säkert, för sysselsättningsstatistiken bygger ju på statistik över både riktiga och konstlade jobb. Amerikanare skulle ha gjort jobbet, säger Anna-Greta Leijon. Men det är inte det som jag talar om. Jag bara frågar: Vad kunde man utbildningsmässigt ha gjort för 100 000 kr. per arbetslös person i Malmö, så att dessa människor hade fått en chans att vara med i fråga om det här projektet? Det är den grundläggande frågan. Dessutom är det väl så, Anna-Greta Leijon, att om konkurrens i det här landet skall baseras på subventioner, finns det snart inga riktiga jobb kvar för framtiden heller.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att motverka utarmningen av det svenska språket. Låt mig börja med att konstatera att vi i Sverige har en rik språkskatt som vi skall värna, vårda och utveckla. Alla har vi ett ansvar i detta hänseende. Men vissa grupper har ett särskilt ansvar: lärare, författare, journalister — och politiker. Även om ansvaret för att slå vakt om vårt språk således åvilar många människor i samhället, kan regeringen göra vissa insatser. I årets budgetproposition underströks svenskämnets viktiga roll. Nyligen har regeringen givit skolöverstyrelsen i uppdrag att inkomma med förslag till utökning av timtiden i svenska på högstadiet fr.o.m. nästa läsår. SÖ skall också undersöka hur kursplanen mer kan koncentreras på ämnets centrala delar, dvs. läsning, skrivning och litteratur. I juni i år fick Svensklärarföreningen 50 000 kr. i bidrag för utgivning av fortbildningsmaterial i svenskämnet. Regeringen behandlar f. n. ansökning 121 motverka utarmningen av svenska språket ar från ett par kulturtidskrifter om bidrag för att använda tidskrifterna som referensmaterial i svenskundervisningen. Självfallet spelar också lärarnas utbildning och kompetens en stor roll för svenskan. I utbildningsdepartementet förbereds f.n. ett förslag till en ny lärarutbildning. I detta spelar frågor om svenskan en stor roll. Men som jag sagt spelar också massmedia en stor roll för svenska språkets utveckling, speciellt radio och TV med deras stora genomslagskraft. Vi står här inför en ny mediasituation med ett kommande stort internationellt utbud av program genom satellit-TV. Det är då viktigare än någonsin att Sveriges Radio kan svara för utbud av svenska program av hög kvalitet. I den proposition som föregick riksdagsbeslutet om radiooch TV-verksamheten för innevarande avtalsperiod betonades etermediernas betydelse för språkvården. Inför ett nytt radiooch TV-avtal har dessa frågor självfallet fortsatt aktualitet. Insatser för att stärka svenskans och litteraturens ställning i skolan såväl som i samhället i stort är beroende av att kvalitetslitteratur finns tillgänglig. Särskilt viktigt är det att skolan har tillgång till klassisk skönlitteratur. Folkbiblioteksutredningen och 1982 års bokutredning har lagt fram förslag som syftar till att underlätta bokens väg till läsaren, framför allt den ovane läsaren. Jag avser att föreslå regeringen att under innevarande riksmöte lägga fram förslag till riksdagen med anledning av utredningarna i en särskild proposition om litteraturoch biblioteksfrågor. En viktig roll för språkutveckling och språkförståelse spelar självfallet myndigheternas språk. Jag räknar med att den av regeringen tillsatta språkvårdsutredningen skall belysa detta när utredningen lämnar sina förslag vid årsskiftet. Även om tiden nu inte medger någon utförligare behandling vill jag avslutningsvis också nämna den stora betydelse Svenska akademien och Svenska språknämnden har för det svenska språket.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag tycker att det var positivt, och jag hade inte heller väntat mig något annat. Flera svenska författare har tagit upp problemet med utarmningen av det svenska språket, senast Torgny Lindgren. Även Sara Lidman har många gånger varit inne på detta tema. Jag vill citera vad Sara Lidman sade i en föreläsning vid årets marxistiska folkuniversitet: ”T vår tid klarar man plundringen genom att med språkliga finter ta bort personen ur såväl den rike som ur den fattige samt att genom att försäkra att jorden icke kan darra eftersom berggrunden är säker överallt .

Herr talman! Jag försökte i hastigheten anteckna de tio punkterna, och jag tror att jag hann fånga upp dem. Jag delar Carl-Henrik Hermanssons syn på värdet av insatser på olika plan för att stödja och utveckla det svenska språket. Jag delar hans uppfattning att vi i vårt samhälle i hög grad har en teknokratisk syn. Jag är inte övertygad om att man generellt kan säga att kvinnor skulle företräda en icke-teknokratisk syn — jag önskar att det vore så. Jag har ett aktuellt exempel från skolöverstyrelsen. På gymnasiet vid Fridhemsplan döper man om en kurs för läkarsekreterare därför att man utgår från att detta är en kvinnlig beteckning. Man vill ha en kursbeteckning som mera passar både pojkar och flickor, och då kallar man kursen för ”vårddokumentation”. Det är nu mycket färre som söker kursen, och fortfarande är det bara flickor. Detta är ett uttryck för att man i stället för att beskriva yrkesutövaren när 123 motverka utarmningen av svenska språket man bestämmer kursen beskriver den sektor av samhällslivet inom vilken han skall utöva sitt yrke. Det är dessutom ett uttryck för avpersonifieringen i samhället, som egentligen är ett tecken på en antihumanistisk tendens. Det finns alltså skäl för oss att mycket starkt understryka värdet av en allmän humanistisk grundsyn. Den gemensamma kulturbasen behöver vi slå vakt om, och det är jag mycket angelägen om att på olika sätt kunna stödja. När det gäller vissa av punkterna, t.ex. den som rör bibliotekslag, vet C.-H. Hermansson att vi har skilda meningar. När det gäller stöd till boken, konkreta lösningar för mera svenska i grundskolan osv. återkommer regeringen till de punkterna. Låt mig sammanfattningsvis bara understryka att vi i dag i vårt samhälle har en betydande samstämmighet om vikten av att värna vårt svenska språk.

Herr talman! Jag tror också att det är riktigt, som kulturministern säger, att det finns en utbredd gemensam grundsyn, att det är viktigt att bekämpa utarmningen av det svenska språket och att värna det med olika medel. Sedan kan vi diskutera de konkreta åtgärder som är nödvändiga. Självfallet är det riktigt, som kulturministern underströk i sitt svar, att vi alla måste ta vårt ansvar för detta. När jag ställer frågan om vad regeringen tänker göra, vet han lika väl som jag att detta är den form vi kan använda i riksdagen för att få upp en fråga till diskussion. Det kanske också är nödvändigt att framhålla att bakom detta krav, att det svenska språket skall värnas, ligger det ingen trång nationalism. Jag nämnde förut att det är nödvändigt att bekämpa det man kan kalla för amerikaniseringen av det svenska kulturlivet. Det jag då syftar på är naturligtvis just det kommersiella och teknokratiska språkbruk som man kan sammanfatta med den termen, men självfallet gäller det inte kulturinflytelser och förbindelser med det vi måste kalla det andra Amerika, som svarar för en mycket rik kulturskatt. Det kan också vara bra att betona att inflytanden över gränserna är viktiga och nödvändiga men att det bör handla om positiva inflytanden. Jag tror också att det är bra att i den här debatten understryka att invandrarnas kultur och språk även tillför det svenska kulturlivet någonting nytt, omistligt och positivt. Det ligger väldigt mycket i ett gammalt uttryck myntat av den franske socialisten Jaurés, att nationalism och internationalism ömsesidigt måste betinga varandra. Skall vi förstå andra kulturers värde och betydelse, måste vi också starkt värna vår egen kultur och vårt eget språk.

Herr talman! Låt mig instämma i och understryka iakttagelsen att det bakom viljan att utveckla och värna det svenska språket inte ligger trånga nationalistiska tankar. Jean Jaurés iakttagelse, som C.-H. Hermansson refererade, är naturligtvis mycket väsentlig. Bara den som har en fast förankring i den egna nationen förmår möta andra länders företrädare med ett öppet och mottagligt sinne. Jag möter i denna mediainternationaliserade värld många som talar om behovet av att slå vakt om den egna nationen. Det gäller svenskar, men även tyskar som ser det engelskspråkiga inflytandet komma via TV-programmen. Och jag möter engelsmän som säger: Ni har det ganska lätt i Sverige som får de amerikanska programmen på engelska. Tänk på oss som får dem till England på vårt förstaspråk. Vi är ännu mer utsatta än vad ni är. Det säger något om denna frågas komplexitet.

Herr talman! Gunilla André har ställt följande frågor till mig: 1. Anser kulturministern att en begränsning av det extrema våldet, exempelvis långa, utdragna sadistiska våldsscener mot kvinnor, utgör en oacceptabel begränsning av yttrandefriheten? 2. Anser kulturministern att samhället bör vidta åtgärder för att motverka en utbredning av våldskulturen i vårt samhälle? 3. Är regeringen beredd att framlägga förslag om förhandsgranskning av videofilmer? Lagstiftning som innebär en begränsning av möjligheterna att visa eller sprida extrema våldsskildringar utgör i och för sig en begränsning av yttrandefriheten. Huruvida en sådan begränsning är acceptabel eller ej beror bl.a. på det sammanhang där våldet skildras. De regler som vi ställer upp på detta område måste vara sådana att de dels så långt som möjligt förhindrar spridning av filmer och videogram som kan ge upphov till psykiska skadeverkningar hos åskådaren, dels inte leder till oacceptabla inskränkningar av yttrandefriheten. För biograffilmens del upprätthåller vi sedan lång tid tillbaka en ordning med krav på obligatorisk förhandsgranskning av filmer som skall visas offentligt. Något motsvarande krav gäller däremot inte för videogram. Det har ansetts vara svårt att införa ett system med förhandsgranskning av alla videogram som verkligen är effektivt när det gäller spridning för enskilt bruk. För filmer och videogram som sprids till allmänheten på annat sätt än genom offentlig visning gäller i stället sedan några år tillbaka den s.k. videovåldslagen. Lagen bygger på ingripande i efterhand mot den som i förvärvssyfte sprider videogram med extrema våldsinslag till allmänheten. Videovåldslagen har på det hela taget fungerat bra, trots vissa olägenheter, framför allt beroende på att ansvarsreglerna riktar sig mot de detaljister som hyr ut videogram och inte mot grossister, importörer och andra, som har huvudansvaret för att videogrammen kommer ut på marknaden. Denna utformning av ansvarssystemet leder till att ett och samma videogram kan prövas av flera olika domstolar, ibland med olika utgång. För att förbättra möjligheterna att ingripa mot videogram med våldsinslag kommer justitieministern att föreslå regeringen att under innevarande riksmöte lägga fram en proposition med förslag till vissa lagändringar. Genom dessa kommer det bl.a. att bli lättare att frivilligt låta förhandsgranska videogram för att försäkra sig om att de inte innehåller något som är åtalbart enligt videovåldslagen. Regeringen avser vidare att låta utreda om en allmän förhandsgranskning går att genomföra utan oacceptabla inskränkningar av yttrandefriheten och i sådan form att efterlevnaden av granskningsmyndighetens beslut kan kontrolleras.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag beklagar dock att det är svårt att finna svar på mina tre frågor. En våg av våldskultur sköljer in över vårt land. Den härstammar från USA och kommer via England och Danmark till oss. Våldstendenserna, både i verkligheten och i kulturutbudet, blir alltmer sadistiska och förråande. Kvinnoförnedring är ett markant inslag. I första hand är det barn och ungdomar som utsätts för påverkan. Den våldsbrottslighet som följer i spåren förskräcker. Är då denna våldskultur något oundvikligt, något ödesbestämt, som vi inte kan hindra? Jag vägrar att tro att så skulle vara fallet. Vi kan och vi måste kämpa mot denna destruktiva utveckling. Ett litet steg i rätt riktning vore, som jag ser det, att sanera våldsutbudet exempelvis i vissa videofilmer, som kommersiellt spekulerar i våld, sadism och kvinnoskändning. En förhandsgranskning av dessa filmer i likhet med den vi har för biograffilmer borde vara en väg. Men kulturministern har tydligen en annan åsikt i denna fråga. Enligt referat från den socialdemokratiska partikongressen, där en majoritet med kvinnorna i spetsen uttalade sig för förhandsgranskning av videofilmer, tappade tydligen både statsministern och kulturministern helt koncepterna och demonstrerade kraftfullt sitt missnöje över beslutet. Jag har stor förståelse för att man blir besviken om man förlorar en omröstning, men varför denna, förlåt uttrycket, våldsamma reaktion? I svaret på min första fråga heter det: ”Huruvida en sådan begränsning är acceptabel eller ej beror bl.a. på det sammanhang där våldet skildras.” — Det skulle vara intressant att få en närmare förklaring till i vilka sammanhang en begränsning kan accepteras. När kan vi förvänta oss ett förslag från regeringen om förhandsgranskning? Den tredje frågan som jag hade ställt gällde om regeringen vill vidta andra åtgärder för att begränsa våldskulturen inom vårt samhälle. Jag vill komplettera med en fråga: Vilka effektiva medel vill kulturministern för övrigt använda för att bekämpa den extrema våldskulturen?

Herr talman! Gunilla André säger att hon inte kan finna svar på de frågor hon har ställt i de svar som jag lämnade. Jag beklagar om jag läste för hastigt, så att hon inte hade chans att uppfatta vad jag sade. Jag vill hänvisa till protokollet. Svaret på hennes frågor finns nämligen i de svar som jag lämnade. Låt mig till det foga följande ytterligare kommentarer! Skillnaden mellan förhandsgranskning av biograffilm och förhandsgranskning av videogram är att man när det gäller biograffilm har möjlighet att kontrollera att förhandsgranskningen verkligen efterlevs. Man har möjlighet att kontrollera det, därför att antalet kopior av varje film är begränsat, därför att man kan följa biografrepertoaren, därför att Filmägarnas Kontrollbyrå noga kontrollerar exakt vilka filmer som visas på biograferna. Någon motsvarande kontrollapparat när det gäller videogram har vi inte. Varje film kan finnas i tusentals kopior, och svårigheten är alltså att åstadkomma en kontroll på visningsstället, som ju i regel är hemma i bostaden. För att man skall kunna göra denna förhandsgranskning meningsfull krävs alltså en utredning. Jag har meddelat att regeringen undersöker hur en sådan utredning skall gå till; jag återkommer med besked i den frågan senare. Gunilla André ställer sig tveksam till den begränsningen, att man av yttrandefrihetsskäl inte alltid kan ingripa och förbjuda. Det kan gälla filmer som har dokumentära inslag som det anses viktigt att visa, och det kan finnas filmer av högt konstnärligt värde som har ganska grova våldsinslag, där det anses motiverat att man får tillfälle att möta också den yttringen av mänskligt liv.

Herr talman! Känner inte kulturministern någon oro över den utveckling vi ser? När det gäller förhandsgranskningen av destruktiva filmer staplar kulturministern upp det ena hindret efter det andra. Det fanns däremot inga betänkligheter mot att införa t.ex. kollektiva löntagarfonder. Var finns proportionerna? I den här frågan är det barn och ungdomar från socialt och intellektuellt fattiga miljöer som drabbas hårdast. Jag tycker det är både ansvarslöst och cyniskt att inte med alla till buds stående medel försöka begränsa våldsutbudet. Kulturministern har i en TT-intervju angående mediernas utveckling sagt: Jag väljer det mänskliga perspektivet. Det innebär att människan kommer först. Jag tycker det är mycket bra sagt och vill helt instämma i det uttalandet. Men, kulturministern, låt det då inte stanna vid vackert tal! Visa det också i handling!

Herr talman! Känner kulturministern ingen oro inför utvecklingen? frågade Gunilla André. Jo, Gunilla André, det gör jag faktiskt, och det är skälet till att jag som ansvarig för kulturoch mediafrågor i regeringen mycket starkt har verkat för att vi skall ha ett Sveriges Radio som är oberoende, som finansieras oberoende av kommersiella krafter och kommersiella intäkter. Gunilla Andrés parti kanske inte är lika fast på den punkten som det parti som jag tillhör. Vi är beredda att satsa hårt på en utveckling av svenska språket i skolan, och vi bygger på en rad åtgärder för att stärka en god kultur. I den redovisning jag har gjort av förhandsgranskningsfrågan har jag tillåtit mig att erinra om att förhandsgranskningen inte är problemet — det går att ordna folk som tittar på filmerna. Problemet är att kontrollera att folk inte tittar på dem, och det är inte så lätt att klara när det gäller videogram.

Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att det här är fråga om att väga olika intressen mot varandra. För mig väger barns och ungdomars mentala hälsa tyngre än en yttrandefrihet som värnar om kommersiell spekulation i våld och sadism. Jag menar att det inte bara är frihet till något som är viktig, det kan vara lika viktigt med frihet från något. Det tycker jag gäller i den här frågan, och jag är inte ensam om att ha den uppfattningen.
Herr talman! Låt mig till det sista bara göra den kommentaren, att yttrandefrihetsproblemet inte bara är ett problem för avsändaren, för den som har filmen, videogrammet, i sin hand och hyr ut det. Yttrandefrihetskonsekvensen gör sig i mycket hög grad gällande hos mottagaren, tittaren, i det ögonblick man måste kontrollera vad han faktiskt tittar på. Det är detta mänskliga perspektiv som jag har tillåtit mig att påpeka att man inte utan vidare kan hoppa över. Om vi väljer att bara titta på filmerna, utan att kontrollera hur de visas, alltså att förhandsgranska dem utan att kontrollera var de sedan visas, blir förhandsgranskningen totalt meningslös. Detta har jag som sagt tillåtit mig att påpeka.
Herr talman! Jag tror inte att man skall förstora dessa hinder så som Bengt Göransson gör. Jag tror att om viljan finns, går problemet att lösa. Överläggningen var härmed avslutad.
Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat om jag med anledning kommer att lägga strukturutredningen till handlingarna. Tisdagen den Strukturutredningen tillsattes år 1981 av den dåvarande borgerliga rege 16 oktober 1984 ringen med uppdraget att föreslå åtgärder för att komma till rätta med de strukturproblem som inom vissa områden av vårt land finns inom jordoch — Om regeringens vi skogsbruket. Dessa strukturproblem är av så allvarlig beskaffenhet från allmän synpunkt att också jag anser att särskilda åtgärder bör övervägas. Behovet av sådana åtgärder bör emellertid diskuteras i ett vidare sammanhang, vari kan beaktas bl.a. resultatet av det arbete som nu pågår i den s.k. dödsboutredningen. Förslag från dödsboutredningen kan väntas bli avlämnade under år 1985. Med hänsyn till detta kommer regeringen under innevarande riksmöte inte att kunna lämna förslag till riksdagen i strukturfrågorna.

Herr talman! Jag vill rikta ett tack till jordbruksministern för svaret på frågan, som gick ut på att man först vill avvakta dödsboutredningens betänkande innan man går vidare på det här området. Det kan väl i och för sig vara riktigt att göra så när det gäller vissa delar av strukturutredningen. Det gäller den del som handlar om generationsväxlingar, men strukturutredningen tar ju upp många olika problemställningar och lämnar en massa förslag som jag anser inte hör samman med dödsboutredningen. Anledningen till min fråga var just en mängd av de här förslagen som jag pekade på. Staten skall skaffa sig ytterligare styrmedel genom de s.k. strukturplanerna. Lantbruksnämnderna skall få mera makt genom att kunna utnyttja förköpsrätt till s.k. rationaliseringsfastigheter, och man skall lägga ut en straffskatt i form av garantiintäkt. Det här berör inte direkt dödsboutredningen, menar jag. Allt detta skall man göra för att förbättra strukturen i jordoch skogsbruket. De här förslagen har mött ett kompakt motstånd från lantbrukets organisationer, där man anser att de är alltför långtgående. Den kritik som har framförts delar jag till fullo. Redan i dag upplever man lagstiftningen som diskutabel på flera områden. Det gäller jordförvärvslagen, där dels prisprövningen är en kontroversiell del, dels sammanslagningar av s.k. rationaliseringsfastigheter väcker många och långa diskussioner ute i länen. Det finns en mängd fall som man direkt kan peka på. Genom strukturutredningens förslag kommer de här frågorna att ytterligare aktualiseras. Det kommer att bli mängder av diskussioner liknande dem som pågår i dag. Det var av den anledningen som jag ställde den här frågan. Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle ge ett positivt svar på frågan, i den meningen att jordbruksministern kunde tänka sig att delar av dessa förslag inte var acceptabla. De strukturproblem som finns i vissa delar av landet — vi skall konstatera att det endast handlar om vissa delar av landet — borde man lösa via stimulansåtgärder och frivilliga överenskommelser och inte med tvångsåt 129 gärder. Herr talman! Jag kan bara konstatera att det svar som jordbruksministern har gett inte på minsta sätt stillar den oro som många småbrukare i dag känner. En tröst kan ju vara att inget förslag kommer före valet 1985.